Fru talman! Jag skall ge Eva Goés rätt på en punkt, nämligen att nog märks det att miljöpartiet har kommit in i riksdagen. Frågan om journalistutbildningens framtida utseende har diskuterats ganska länge. Även i år har ett antal motioner avgivits, som inte bara handlar om lokalisering, utan också om journalistutbildningens innehåll. Efter det att vi i utskottet noga hade diskuterat frågan och tagit del av vad som hänt under tiden, har vi kommit överens med Tidningsutgivareföreningen, Journalistförbundet och utbildningsdepartementet om hur denna utbildning skall se ut. Vi har också fått besked om att regeringen kommer att lägga fram en proposition, som skall innehålla förslag till riksdagen både om utformningen och om lokaliseringen av utbildningen. Mot den bakgrunden kom samtliga partier överens om att låta motionsyrkandena vila i avvaktan på att förslaget läggs fram och att i stället i den mån det behövs då ta debatten. Det är möjligt att våra önskemål kommer att vara tillgodosedda, och då är allting bra. Om inte, blir det aktuellt med en debatt. Det är en ganska bra idé att först bestämma hur journalistutbildningen skall se ut och därefter besluta om var den skall lokaliseras. Det är skälet till att det inte finns några reservationer från övriga partier.
Fru talman! Jag tackar för den upplysningen. Det finns en utredning som har utarbetat ett förslag till hur utbildningen skall se ut — bl.a. förstärks miljösidan, vilket jag är mycket glad över. Jag hoppas att detta kommer att bli ett tungt vägande skäl att jobba just för miljön och inte minst — det vill jag understryka — undersökande journalistik. Jag tackar alltså Larz Johansson för upplysningen. Genom min markering vill jag visa att det kommit in ett nytt parti i riksdagen. Det är viktigt för dem som utreder att veta var majoriteten i utskottet står i detta avseende.
Fru talman! Det är något märkligt att Eva Goéös skall behöva tacka för den upplysningen här, eftersom hon sitter i utbildningsutskottet och därför deltagit i de överläggningar där vi har kommit överens om denna hanteringsordning.

Fru talman! Jag skall säga några ord om etik. Det gäller inte något speciellt yrkande utan vad som i utskottets betänkande nr 6 sägs om forskningsetiska frågor. Jag vill påstå att man har givit en alltför begränsad innebörd åt begreppet forskningsetik. Man har hänvisat till pågående utredning. Den utredningen har fått direktiv, där man nämner handlingar som kan vara till skada för den personliga integriteten. En annan accepterad fasett av begreppet etik är handlingar som kan vara till skada för djur, dvs. plågsamma djurförsök. Detta är alldeles utmärkt, och jag tycker att utredningen skall syssla med det. Miljöpartiet vill emellertid allvarligt kritisera det faktum att man inte framhåller att forskningsetik också måste innebära handlingar, forskning, som kan vara till skada för samhället, för nuvarande generationer och för framtida generationer. Det kan vara fråga om biverkningar av annars alldeles ypperliga tekniska framsteg, som forskaren kanske kan inse. Vid sådana tillfällen kan han ofta stå inför ett dilemma. Jag tänker på en kemist som upptäckte att växtgiftet hormoslyr kunde döda inte bara växter utan också människor. Nästan alla de banarbetare som förr besprutade med hormoslyr dog i cancer. En kemist som upptäcker sådana egenskaper hos ett ämne kan stå inför stora svårigheter. Skall han tala om vad han upptäckt och vara lojal mot medmänniskorna och mot samhället, eller skall han vara lojal mot sitt arbete? Vederbörande kemist valde i det här fallet att gå ut och tala om vad han visste. Han blev utfrusen under ett antal år och hade svårt att få anslag. Detta är bara ett exempel, det finns en hel mängd. Många tekniska framsteg har givit oönskade effekter. Den lilla behändiga sprutflaskan som innehöll freon är ett annat exempel. Freonet visade sig ju förstöra ozonlagret. Det måste finnas någon möjlighet att begränsa sådan teknisk utveckling och forskning som kan skada på ett sätt som inte alls varit avsett.

Med detta vill jag som sagt flagga för en framtida motion. Jag har alltså inte nu något yrkande.
Fru talman! Jag konstaterar att ytterligare en miljöpartist ägnar sig åt att slå in öppna dörrar. Som jag framhöll i går när vi debatterade den här frågan är det inte nu fråga om någon forskningspolitisk proposition. En sådan kommer 1990, och då blir det aktuellt att ta upp de här sakerna. De forskningsetiska frågorna har varit föremål för prövning i forskningsrådsnämnden. Särskilda forskningsetiska seminarier anordnas. Regeringen har tillsatt en särskild utredningsman, Pär-Erik Back, som tyvärr avled just i anslutning till ett sådant här forskningsetiskt seminarium i Umeå. Frågorna är under mycket stark observans, och det finns anledning att 1990 i samband med den forskningspolitiska propositionen ta upp dem på nytt.
Fru talman! Jag skulle vara mycket glad om jag hade kunnat tro Birger Hagård, när han säger att dessa dörrar är öppna. Varför står det då inte något annat i direktiven till den pågående utredningen om forskningsetik än att man skall skydda den personliga integriteten och liknande anvisningar? Det står inte någonting i direktiven om det ansvar som jag vet diskuteras — jag är själv med i den diskussionen — om forskarnas lojalitet gentemot samhället och framtida generationer. Detta är någonting som utredningen inte har tagit upp, och därför vill jag slå in de dörrar som Birger Hagård är lycklig nog att tro är öppna.

Fru talman! Vi har här att ta ställning till vissa frågor som rör patientjournallagen, vilken antogs av riksdagen 1985. I två reservationer utvecklas vissa förändringar i den paragraf i patientjournallagen, 3 §, som gäller det s.k. signeringstvånget. I förslaget till patientjournallag, som framlades i proposition 1984/85:189, fanns inte något förslag om signering. Detta blev i stället utskottets ställningstagande efter två motioner från folkpartiet och en motion från moderaterna. Av 3 § patientjournallagen framgår vad patientjournalen skall innehålla, nämligen uppgifter om bl.a. patientens identitet, bakgrund till vården, vilken diagnos som ställts och vilka åtgärder detta föranlett samt vilka åtgärder som planeras. Vidare skall framgå vem som gjort en anteckning i journalen och när anteckningen gjordes. Av det tillägg som utskottet den gången föreslog och som riksdagen beslutade om framgår: ”En journalanteckning skall om inte synnerligt hinder möter signeras av den som svarar för uppgiften.” På många sätt kan det naturligtvis synas naturligt med en sådan signering. En efterkontroll är givetvis alltid positiv för att hindra misstag, och patientens säkerhet måste hela tiden vara det viktiga. I den reservation som bl.a. vi moderater står bakom har vi inte heller föreslagit att signeringstvånget automatiskt skall borttas utan att lagen i denna del skall utvärderas och bli föremål för ytterligare överväganden. Låt mig i korthet få ange skälen till vår reservation. I de motioner som vi har behandlat talas om att det i många fall behövs extra läkartjänster för att klara denna verksamhet. Den tar helt enkelt för lång tid. I en av motionerna hänvisas till Gävleborgs läns landsting och sägs att signeringen enbart där tidsmässigt motsvarar 12 500 patientbesök på ett år. Om situationen är likartad i andra delar av landet, kan vi konstatera att arbetet med signeringen skall ske i ett redan ansträngt läge. Många läkare har dessutom vittnat om att tillgängligheten till journalerna har minskat genom signeringstvånget. Journalerna kan vara svåra att få tag på, om exempelvis en patient kommer in akut. I många fall — säkert inte i alla — är det uppenbarligen en utomordentligt summarisk process. Detta är, som vi ser det, knappast någonting som ökar säkerheten. Allt detta sammantaget gör det enligt vår mening motiverat med en översyn av lagen i denna del. Vad denna översyn sedan kommer fram till får vi se, men det är vår uppfattning att signeringstvånget inte kan avskaffas förrän vi har ett system som uppfyller åtminstone samma höga krav på patienternas säkerhet som signeringstvånget innebär. Jag ber med detta som bakgrund, fru talman, få yrka bifall till reservation 2, fogad till betänkandet.

Fru talman! Vi är alla i socialutskottet överens om att det är mycket viktigt att behandlingsinsatser dokumenteras i journaler. Det är också mycket viktigt att läkarna tar ansvar för de anteckningar som görs. Utskottet är enigt om att det fulla ansvaret bör bäras av den behandlande läkaren. Vad frågan om signeringsplikten gäller är i vilken form som läkaren skall kontrollera att en journalanteckning har blivit riktigt gjord. Som Per Stenmarck påpekade var det regeringens bedömning då den framlade propositionen om den nya patientjournallagen att lagen inte behöver innehålla en bestämmelse om obligatorisk signering. Den bestämmelsen lades till här i riksdagen. Vi har sedan lagen antogs haft några år på oss och kunnat vinna erfarenheter av hur lagen slår i praktiken. Vi har fått väldigt många vittnesbörd från läkare om hur de ser på denna av riksdagen inskrivna skyldighet. Många vittnar om att detta fungerar bra, att det inte vållar några problem. Från ganska många håll har vi emellertid fått den motsatta reaktionen; läkarna anser att signeringsplikten inskränker den tid som finns tillgänglig för sjukvård. De menar att signeringstvånget i vissa fall minskar patientsäkerheten genom att det har tillkommit ett nytt skäl till att journaler kan komma på drift. Problemet med journaler på drift fanns redan tidigare i sjukvården. Det är ett allvarligt problem att upptäcka att en journal inte finns på plats då man skall genomföra en behandling. Utöver tidigare anledningar till att journaler inte finns tillgängliga har tillkommit den att journaler är ute på drift för signering, och detta minskar patientsäkerheten. Dessa erfarenheter är tillräckligt klara för att det skall vara möjligt att nu dra slutsatsen att det system som riksdagen införde är alltför stelbent. En uppmjukning av signeringsplikten är motiverad. Detta föreslås i reservation 1. Jag yrkar bifall till reservation 1. Skulle reservation 1 falla vid en förberedande votering, fru talman, yrkar jag i andra hand bifall till reservation 2, som i något oklarare ordalag föreslår en översyn av lagen. Fru talman! Jag tror att vi om vi bifaller reservation 1 gör svensk sjukvård en tjänst genom att vi bidrar till att ge läkarna större möjligheter till behandlingsinsatser, och att vi också ökar säkerheten i sjukvården.

Fru talman! Sedan den 1 januari 1986 har vi en lag som anger hur patientjournaler skall föras, vad de skall innehålla om hur de skall hanteras. Syftet med en patientjournallag har främst varit att tillgodose patienternas rätt till en bra och säker vård. Om detta har det inte rått några som helst delade meningar. När beslutet fattades gick riksdagen ett steg längre än propositionen, vilket redan har påpekats, och gjorde ett tillägg med innebörden att den som svarar för en journaluppgift också har skyldighet att kontrollera och signera de nedskrivna anteckningarna. Det här tillägget har skapat problem på många håll och snarare minskat än ökat säkerheten för patienterna. Avsikten med en patientjournal är givetvis att den skall fungera som ett smidigt, säkert och effektivt arbetsinstrument för hälsooch sjukvårdspersonalen, och en förutsättning för detta är att den alltid finns lättillgänglig när den behövs som informationskälla. Nu har det emellertid visat sig att journalen tämligen ofta är på drift någonstans, och det kan ta en ganska avsevärd tid att finna rätt på den. Det här är en företeelse som blivit mycket vanligare genom signeringstvånget. Tidigare gällde att så snart en journal var färdigskriven gick den till arkivet för insortering. Nu måste journalen läggas på något ställe i väntan på genomläsning och signering och kan ibland, beroende på läkarens tjänstgöringsförhållanden, bli liggande i flera dagar. Det uppskattas att tidsåtgången per läkare och dag för den här extra uppgiften är 15-20 minuter. Det är värdefull tid som givetvis inkräktar på kontakten med patienterna. Såväl tidsåtgången för signeringen som den minskade journaltillgängligheten innebär således en avsevärd nackdel, inte minst för patienterna. Trots att utskottet är medvetet om att det uppstått praktiska svårigheter, att kostnaderna har ökat och att journalerna oftare befinner sig på drift vidhåller majoriteten envetet att den ingenting vill göra för att förbättra situationen. Man frånhänder sig helt enkelt ansvaret och överlåter detta på hälsooch sjukvården som ju, det vet vi alla, har andra problem att brottas med som faktiskt är både större och viktigare. Frågan behöver ses över. Socialstyrelsen bör få i uppdrag att göra översynen och komma med förslag om hur situationen kan förbättras. Jag yrkar bifall till reservation 1. Tlikhet med Daniel Tarschys vill jag redan nu deklarera, att om reservation 1 faller vid en kontrapropositionsvotering, kommer jag att rösta för reservation 2, som jag alltså i andra hand yrkar bifall till.
Fru talman! Miljöpartiet de gröna anser att vi måste utvärdera följderna av 3 § fjärde stycket i patientjournallagen, där det står att en journalanteckning, om inte synnerligt hinder möter, skall signeras av den som svarar för uppgiften. Signeringen bör ske inom en vecka från nedskrivningen eller två veckor från det anteckningen dikterades. Synnerligt skäl är t.ex. att läkaren lämnat sin tjänst när det är dags att signera journalen och därför inte är anträffbar. Då skall dock en annan person med erforderlig medicinsk kompetens läsa igenom innehållet och om möjligt kontrollera innehållet och skriva att vederbörande tagit del av innehållet. I propositionen till patientjournallagen fanns, som tidigare sagts, inte krav på signering. Det tillades vid riksdagsbehandlingen. Nu har det gått tre år sedan lagen trädde i kraft, och det kan vara dags för en utvärdering. Det har visat sig ta alltför mycket tid från patientvården att följa lagen. Största tiden tar naturligtvis kontrolläsningen av journalanteckningarna. Att signera är inte i sig tidskrävande. Även om akutavdelningarna på de stora sjukhusen med många anställda har de största problemen med signeringarna, tyckte utskottet att säkerhetskravet på journalerna inte kunde sänkas. Men problemen kring signeringen hopar sig. Det tar tid att leta reda på den som skall signera, journalerna är ute på cirkulation och det händer t.o.m. att de inte är tillbaka i tid. Miljöpartiet de gröna önskar därför en utvärdering av de gångna tre årens erfarenheter, så att vi sedan kan fatta beslut om att antingen låta lagen bestå, men då med förbättrade signeringsrutiner, eller att ändra lagen så att signeringstvånget upphävs. Med detta stöder jag reservation 2, mom. 1, av moderaterna och miljöpartiet.

Fru talman! Att det råder delade meningar i den här frågan framgår ju med all önskvärd tydlighet av de inlägg som vi hittills har lyssnat på. Denna oenighet gäller just signeringskravet i patientjournallagen. Jag vill erinra om att när detta krav infördes av riksdagen var det socialutskottet som tog initiativet. Anledningen till att utskottet gjorde så var bl.a. de erfarenheter som ledamöter i utskottet hade från arbetet i ansvarsnämnden. Motivet var ju att man med signeringskravet ville få en bättre garanti för att de uppgifter som finns i journalerna också är korrekta. Jag vill alltså betona att motivet i första hand är och var ett skydd för patienten. Nu framför alla de borgerliga partierna och även miljöpartiet krav på förändringar av lagstiftningen. Som motiv för kraven anförs att det har uppstått praktiska problem ute i sjukvården vid tillämpningen av lagstiftningen. Jag förnekar inte att det kan finnas sådana praktiska problem. Utskottet är medvetet om och har alltid varit medvetet om att det kan uppstå praktiska problem när man skall tillämpa kravet i lagstiftningen. Men att det på sina håll har uppstått och kan uppstå sådana problem menar vi inte är skäl nog för att vi skall låta administrativa eller ekonomiska hinder stå i vägen för vad vi ser som mycket grundläggande krav på sjukvården och på patientens trygghet i sjukvården. Det är också så, som har sagts här ifrån talarstolen, att själva signeringen inte är särskilt tidskrävande och därmed inte i sig bör medföra några direkta kostnader. Det som tar tid är genomläsningen och kontrollen av journalanteckningarna, och jag tvivlar på att någon av oss egentligen är beredd att avstå från att en sådan kontroll och genomläsning utförs av den ansvarige läkaren. I reservation 2 begärs att socialstyrelsen skall få i uppdrag att göra en utvärdering av vad signeringskravet har inneburit för sjukvården.

Jag vill också understryka att samma socialstyrelse har för avsikt att ge ut mer omfattande allmänna råd om tillämpningen av lagen. Jag tycker det är något egendomligt att innan vi har sett dessa mer omfattande allmänna råd ta ställning till antingen ett krav på att avskaffa signeringstvånget eller att begära en utvärdering. Dessutom är jag faktiskt litet rädd för att det kan uppfattas som att riksdagen sviktar i sin inställning på den här punkten, om vi skulle ställa oss bakom ett sådant krav, och det vill vi i utskottet absolut inte medverka till. I utskottets betänkande betonar vi att det är nödvändigt att man inom sjukvården finner rutiner som fungerar på ett sådant sätt att man kan klara kravet på genomläsning och kontroll av journaluppgifter och även det lilla ögonblick som det tar att därefter signera journalanteckningarna.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

Fru talman! Jag betvivlar inte alls att det tillägg som utskottet föreslog som Yvonne Sandberg-Fries sade var ärligt och väl menat. Men nu har vi tre års erfarenheter, och de har inte varit särskilt goda. Det är därför som det finns all anledning att göra någonting åt situationen. Om det hade varit på det sättet, som jag tyckte att Yvonne Sandberg-Fries antydde, att en rad ansvarsnämndsfall hade uppkommit på grund av brister i signeringsförfarandet eller kontrollen av journalerna, hade det naturligtvis fått kosta både pengar, tid och besvär att komma till rätta med detta riskmoment. Men nu är det i stället så att det inte har kunnat påvisas ett enda ansvarsnämndsfall som har berott på sammanhanget med journalerna. Jag tycker det är ganska allvarligt att utskottsmajoriteten — som dess bättre är krympande -— inte inser att det är en stor risk för en patient som kanske kommer in i en akut situation om inte journalen finns tillgänglig. Det kan t.o.m. vara så att patienten är medvetslös, och då kan journaluppgifterna vara synnerligen viktiga. Så noterade jag att Yvonne Sandberg-Fries sade att utskottet förutsatt att socialstyrelsen skulle slå larm om man upptäckte att detta inte fungerade bra. Jag vill dock påminna henne om att redan innan vi fattade det ursprungliga beslutet hade vi socialstyrelsen inkallad till utskottet, och redan då avrådde representanterna därifrån på det allra bestämdaste utskottet från att ta ett sådant beslut. Man visste att det skulle fungera dåligt. Man hade förslag på hur frågan i stället skulle hanteras, för att man skulle åstadkomma en bättre säkerhet för patienterna och också en bättre praktisk möjlighet att hantera situationen. Det finns alltså inga som helst argument för att yrka bifall till utskottets förslag i det här fallet.
Fru talman! Får jag än en gång understryka att hela utskottet är enigt om att läkaren måste bära det fulla ansvaret för att alla journalanteckningar är korrekta. Vad vi nu diskuterar är inte det ansvaret, utan de rutiner som skall användas av läkaren för att verifiera och kontrollera att anteckningarna verkligen är korrekta. Yvonne Sandberg-Fries säger att det måste gå att finna rutiner för detta. Ja, det är jag också övertygad om. Frågan är bara: Skall riksdagen föreskriva vilka rutiner som skall användas? Det har vi gjort i lagen - inte på regeringens förslag utan på basis av initiativ som togs här i riksdagen. Det är riktigt att socialutskottet enhälligt antog det förslaget en gång i världen, men sedan dess har vi vunnit en del erfarenheter av hur beslutet fungerat i praktiken, och de erfarenheterna är mycket blandade och leder, som Rosa Östh sade, en ökande skara av reservanter till slutsatsen att det är dags att ompröva de befintliga reglerna. Vi som stödjer reservation 1 menar att det redan nu finns underlag för att säga att reglerna bör mjukas upp, så att vi inte riskerar att tappa kapacitet i sjukvården och inte riskerar den minskade säkerhet som följer av att journaler i onödan är på drift när de som bäst behövs. Jag ber, fru talman, att än en gång få yrka bifall till reservation 1 i första hand.

Fru talman! Jag vill som ny ledamot i riksdagen vittna om hur viktigt det är att det här får utredas. Jag kommer direkt från sjukvården och vet vad det innebär när man i timmar får leta efter journaler. Det är verkligen viktigt att studera vilken rättssäkerhet som blir eftersatt genom detta journalletande. I synnerhet under sommarperioden, när många läkare har semester, kan det ta mycket lång tid innan man hittar en journal. Jag vill bara understryka att det är positivt att så många av utskottet och kammarens ledamöter nu ställer upp på att man åtminstone gör en rejäl utredning omkring detta. Därför yrkar jag givetvis bifall till den första reservationen av Daniel Tarschys, och faller den så yrkar jag bifall till reservation 2.
Fru talman! Vi har här alldeles nyss fått vittnesbörd från en sakkunnig om de problem som uppenbarligen finns. Om vi antar en lag här i riksdagen och det därefter visar sig att lagen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt, måste gjorda erfarenheter rimligtvis kunna föranleda oss att se över lagen. Vissa läkare eller andra inom sjukvårdssektorn är i det här fallet nöjda och kräver ingen ändring. Andra däremot framhåller att det finns stora problem. Jag har hänvisat till dessa problem i mitt tidigare anförande. Rosa Östh går så långt att hon säger att det t.o.m. kan vara på det viset att dessa omständigheter har försämrat säkerheten för patienterna. Om det är så, är ju detta utomordentligt allvarligt. Man har ju mycket stora erfarenheter på detta område. Därför krävs det att vi som har att fatta beslut i frågan gör någonting. Vi moderater vill inte gå så långt att vi omedelbart kräver en uppmjukning av förslaget. I stället kräver vi en översyn. Det är möjligt att detta i slutändan kommer att leda till en uppmjukning — men det får utvärderingen utvisa. Dessutom är det viktigt att komma fram till system som verkligen förbättrar säkerheten för patienterna. Yvonne Sandberg-Fries pekar här på ett par saker som jag i korthet skulle vilja kommentera. Om vi utgår från att socialstyrelsen kontinuerligt följer dessa frågor, kan vi väl lika gärna begära en ny redovisning beträffande översynen i detta sammanhang. Då får vi ju ett bra beslutsunderlag. Vidare säger Yvonne Sandberg-Fries att risken finns att man får uppfattningen att riksdagen sviktar i sin inställning. Men då vill jag bara säga: En röst på reservation 2, som vi står bakom, innebär att lagen även i denna del kommer att finnas kvar till dess att vi funnit något som är bättre — framför allt för patienterna.
Fru talman! För det första har alltid en legitimerad läkare ansvaret för 8 december 1988 förda journalanteckningar. Det hör ihop med legitimationen. För det andra måste jag fråga om det inte vore lämpligt att socialstyrelsen redan inom loppet av tre år lämnar fullständiga anvisningar — dessa behövs för rutinerna och för lagens genomförande. Inte skall vi väl behöva vänta ytterligare en tid på anvisningar om rutinerna. Om socialstyrelsen har tänkt följa upp problemet eller om man redan håller på med den saken, är det förvånande att vi inte känner till det. Det här är ett problem som vi måste göra något åt.
Fru talman! Först och främst vill jag framhålla att socialstyrelsen hade en viss inställning i frågan redan före riksdagsbeslutet. Men det hindrar inte att socialstyrelsen efter det att riksdagen fattat beslut fullgör sina uppgifter och skyldigheter. Det vore mycket egendomligt om vi riksdagsledamöter förväntade oss någonting annat av socialstyrelsen. Jag menar fortfarande att det är socialstyrelsens uppgift att följa utvecklingen på detta område. Vi i utskottsmajoriteten förutsätter att socialstyrelsen sköter sitt uppdrag på den punkten. Beträffande tillämpningen har man alltså redan i en första omgång gett ut föreskrifter. Dessutom planerar man att komma med mera omfattande tillämpningsföreskrifter. Ytterst handlar det här egentligen om patientens ställning i hälsooch sjukvården. De vittnesmål som vi här fått höra gjorde mig ännu mera övertygad om att det återstår väldigt mycket att göra när det gäller att ge patienten den ställning inom hälsooch sjukvården som en patient skall ha. Jag menar således att ansvaret vilar på hälsooch sjukvården. Där skall man se till att det finns rutiner som gör det möjligt att garantera den trygghet och säkerhet för patienten som en ordentlig kontroll och genomläsning av journalerna innebär. Vi i utskottet är icke beredda att med utgångspunkt i sporadiska vittnesmål från vissa landsting åstadkomma förändringar i en så här pass viktig trygghetsfråga. Det kan förekomma andra typer av vittnesmål från patienter som har erfarenheter när det gäller att försöka tränga in i eller få en ordentlig insyn i vad som egentligen står i journalanteckningarna. Den sidan av saken måste rimligtvis också beaktas.
Fru talman! Som betänkandet är formulerat kan det knappast uppfattas som en signal till socialstyrelsen om att denna skall vidta åtgärder i detta sammanhang. Det förvånar mig mycket att Yvonne Sandberg-Fries inte har nåtts av uppgifterna från socialstyrelsen om att man fortfarande är mycket negativt inställd till det här förfaringssättet. Det är ju inte fråga om sporadiska erfarenheter från olika delar av landet, utan det handlar om återkommande redovisningar från så gott som samtliga landstingsområden. Jag har mycket svårt att förstå att socialdemokraterna är så låsta i sin uppfattning att de inte vill ta till sig de erfarenheter som 21 redovisas. Vidare är det inte alls så, att vi har delade meningar när det gäller patienternas säkerhet — precis som Daniel Tarschys har sagt. Det gäller ju att få till stånd ett system som tryggar patienternas säkerhet på ett sådant sätt att det blir möjligt att hantera frågan inom hälsooch sjukvården utan att detta skall behöva gå ut över annan viktig verksamhet eller över kontakterna mellan läkare och patienter.
Fru talman! Yvonne Sandberg-Fries säger att det handlar om patienternas ställning. Jag utgår från att vi alla i denna kammare är helt överens om att detta är det övergripande målet. När kan vi — om nu socialstyrelsen följer upp verksamheten — få en redovisning, så att vi kan göra ett ställningstagande för eller mot en annan lösning? En annan lösning kan ju visa sig vara bättre. Yvonne Sandberg-Fries sade också att det här förmodligen rör sig om sporadiska vittnesmål. Men låt oss kontrollera om det är så. Vi vet inte speciellt mycket om dessa saker. Kanske är vittnesmålen betydligt fler än vad Yvonne Sandberg-Fries kan föreställa sig. Låt oss alltså kontrollera hur det förhåller sig på den punkten. Och låt oss även ta reda på om problemen är stora eller små, om patientens säkerhet i sammanhanget är god eller dålig. Först därefter vet vi om lagen behöver ändras. För tredje gången upprepar jag att det faktiskt vore ganska rimligt att göra en översyn i detta sammanhang.
Fru talman! Genom Lola Björkquist fick vi här alldeles nyss vittnesmål direkt från sjukvården av i dag. Det finns alltså problem med journalhanteringen. Själv har jag också erfarenhet från sjukvården — men då längre tillbaka i tiden. Jag kom till riksdagen för drygt sex år sedan. Jag har således huvudsakligen erfarenheter från den tid då det inte fanns någon lag om signeringstvång. Det är inte någon nyhet att man letar efter journaler som ligger i högar på läkares bord eller annorstädes. Många gånger ligger journalerna på läkarnas bord i väntan på en slutanteckning, en daganteckning eller ett ställningstagande på grund av att det föreligger en remiss från en annan läkare. Det finns säkert möjligheter, och det är också önskvärt, att rutinerna för journalhanteringen förbättras. Förmodligen har vi en övertro på avskaffandet av signeringstvånget. Kanske tror vi att alla problem med journalhanteringen därmed skulle lösas. Fru talman! Jag ville ha detta sagt som en del av resonemanget kring ställningstagandet i denna fråga.
Fru talman! När det gäller problemet med signeringstvånget handlar det inte bara om sporadiska rapporter. Det är nämligen också Läkarförbundets uppfattning att det här medför problem. Det allvarligaste är de risker som man utsätter patienterna för när man inte hittar deras journaler. Det är således det allra väsentligaste. De journalgenomgångar som jag har gjort på senare tid — det har då gällt biverkningsrapporteringar — visar att ungefär 5 9o av journalerna är på drift. Det handlar i dessa fall om allvarligt sjuka patienter som kanske mycket snabbt måste komma tillbaka till sjukhuset. Dessa patienter utsätts alltså för risker när man inte hittar tidigare journaler. Jag anser således att det är oerhört viktigt att en omprövning av beslutet görs, på det sätt som vi har föreslagit i reservation 1. Så till frågan om socialstyrelsens resurser. Socialstyrelsen har ansvaret i detta sammanhang. Men vi skall komma ihåg att det när det gäller socialstyrelsens resurser och arbetsuppgifter inte finns någon kongruens däremellan. Om riksdagen inte uttalar vilka uppgifter som det är viktigast att ta itu med, misstänker jag att risken är stor att en del problem får vänta. Om vi uttalar här att det är viktigt att se över konsekvenserna av journalsigneringstvånget, kommer dessa att lyftas fram. Om vi inte gör ett sådant uttalande, får denna uppgift vänta tills man är klar med andra uppgifter.
Fru talman! Det är alldeles riktigt, som Ingrid Andersson säger, att det inte är någon ny företeelse att journaler är på drift. Det har jag heller aldrig påstått. Vad jag har sagt är att det till mig från många håll har framförts att problemet har ökat väsentligt genom det nya beslut som har fattats om journalhantering.
Fru talman! Detta blir mer och mer intressant, när den ena efter den andra går upp och vittnar. Det gemensamma i vittnesbörden är att det brister mycket i hanteringen av journaler över huvud taget inom hälsooch sjukvården. Det som jag och utskottsmajoriteten inte låter oss övertygas om är att bristerna skulle kunna hänföras omedelbart till just kravet att journalanteckningarna skall signeras. Jag återkommer till vad jag sade i min inledning, dvs. att kravet är att den som är ansvarig för uppgifterna också skall kontrollera att anteckningarna har blivit korrekt införda i journalen. Här går den ena efter den andra upp och säger att vi är eniga på den punkten; det måste vara en trygghet i vården att veta att det finns korrekta uppgifter i journalerna. Det striden således gäller är den bråkdel av en sekund som det tar att bekräfta att kontrollen har gjorts genom att signera journalen. Jag kan inte se annat än att det starka understrykande som utskottsmajoriteten gör i betänkandet av att det är nödvändigt att hälsooch sjukvården finner rutiner som gör att detta fungerar är den viktigaste slutsatsen av denna debatt. Det förtjänar att upprepas. Sjukvården måste finna bättre rutiner än de som finns i dag för att hantera journalföringen ute på sjukhus, läkarstationer m.m. I det sammanhanget tror varken jag eller utskottsmajoriteten att själva signeringskravet kan anses vara något avgörande hinder.
Fru talman! Jag förstår inte varför Yvonne Sandberg-Fries är negativ till en utvärdering av de gångna tre åren. Det kan aldrig vara fel att göra en utvärdering, och efter det att en sådan har gjorts kanske vi har en samlad syn på problemet. Jag vill ytterligare en gång stödja vår reservation.
Fru talman! Yvonne Sandberg-Fries säger att det tar bråkdelen av en sekund att signera. Enligt många vittnesbörd är detta en misshushållning med arbetskraft, därför att det tar inte bråkdelen av en sekund. Många läkartjänster skulle kunna användas på ett bättre sätt. Låt mig upprepa den fråga jag ställde tidigare: När får vi se socialstyrelsens översyn, som Yvonne Sandberg-Fries åberopade? Det har varit intressant att få vittnesbörd från olika håll, t.ex. av Lola Björkquist och Ingrid Andersson, som är sakkunniga personer på området. De har olika åsikter i denna fråga, men de är överens i ett avseende, nämligen om att det finns problem. Då borde slutsatsen rimligtvis vara att det skall göras en översyn för att se om problemen kan lösas på ett bättre sätt. Därför bör man ansluta sig till den reservation som bl.a. vi moderater har avgivit.
Fru talman! Hela denna debatt visar hur viktigt det är att få en värdering av de positiva och negativa effekterna av detta signeringstvång. Det sägs att det tar bråkdelen av en sekund att signera. Litet längre tid tar det. Det tar tid att läsa igenom, men det som tar allra längst tid är att bära dessa journaler från det ena stället till det andra. Journalerna cirkulerar runt mellan olika skrivbord, och det innebär risker för att de kommer bort och kanske t.o.m. läses av fel personer. Det finns system som kan råda bot på det här, och det är de databaserade journalerna — ni ryser kanske här i riksdagen när ni hör det. Sådana finns på bl.a. vårdcentralen Kronan, där läkare knappar in journalen efter en särskild struktur i sin databas, och sedan har all personal som möter patienten på vårdcentralen tillgång till samma databas. Då kommer man runt alla dessa problem. Den frågan blir säkert föremål för en annan debatt här i kammaren.
Fru talman! Jag reagerade när Ingrid Andersson sade att det inte var något nytt problem. Nej, men det nya med problemet är att journalen som har varit hos läkaren varje gång skall gå till läkarsekreteraren, som skriver in uppgifterna, och sedan skall den tillbaka till läkaren — var läkaren nu finns. Det är ju här som det behövs en översyn, dvs. av hur mycket tid som förloras inom sjukvården på detta och hur stora riskerna är för patienterna när personalen letar efter journalerna — man ägnar numera timmar åt att leta efter journaler. Jag har själv gjort det senast i somras. Det tar inte, som sagts tidigare, bråkdelen av en sekund att signera. Själva signerandet tar inte längre tid, men allt det andra, som förflyttandet av journalerna och letandet efter dem. Det tar tid.
Fru talman! Jag konstaterar, inte minst efter Barbro Westerholms inlägg, att det uppenbarligen finns metoder att komma runt hela problemet och därmed bibehålla både patientens krav på säkerhet i journalhanteringen och personalens behov av smidiga rutiner. Jag hoppas att utskottets uppmaning till sjukvårdshuvudmännen på den punkten verkligen kommer att tas på allvar och att man finner sådana här rutiner överallt.

Fru talman! Frågor som hör samman med amalgam har diskuterats här i riksdagen under åtskilliga år. Socialutskottet har i samband med sin ärendebehandling inhämtat yttranden från organ som kan förväntas ha sakkunskap på området. Till en början avvisades alla påståenden om skadeverkningar av amalgam tämligen kategoriskt. Det i sin tur påverkade givetvis riksdagens hantering av aktuella motioner. Det var verkligen inte någon särskild nådig behandling dessa fick. Men det har hänt en del under senare år. Sanningen är den att allt fler blivit medvetna om att sakkunskapen, som vi trodde fanns och var stor, i själva verket har stora brister. Det återstår alltså mycket att göra i fråga om forskning. Som framgår av betänkandet håller man nu på att utarbeta ett tvärsektoriellt forskningsprogram angående kvicksilver i amalgam, varigenom det är tänkt att kunskaperna om möjliga hälsorisker i sammanhanget skall öka. Det är bra. Men det är också mycket viktigt, vilket utskottet framhåller, att det parallellt med detta forskningsprogram också bedrivs en svensk forskning för att få fram bra ersättningsmaterial till amalgam. Det har redan konstaterats att amalgam är ett ur toxikologisk synvinkel olämpligt tandlagningsmaterial. Här föreslås nu ett tillkännagivande till regeringen. Det är ett enigt utskott som står bakom kravet, och ett sådant beslut av riksdagen bör kunna betraktas som ett principiellt viktigt steg i denna fråga. Jag är glad att det i betänkandet också finns med ett påpekande att det måste komma till stånd en biverkningsrapportering av tandlagningsmaterial och att det behövs ett produktregister. Den här frågan skulle egentligen förtjäna mer uppmärksamhet i betänkandet, men den är inte direkt berörd i de aktuella motionerna. Eftersom frågan är så viktig vill jag ändå ta tillfället i akt att ytterligare kommentera den något. De allra flesta människor man möter blir ytterst förvånade och ofta förskräckta när de får klart för sig att tandfyllnadsmaterial och inplantat inte omfattas av liknande restriktioner som gäller för läkemedel. Det finns ingen svensk kontroll, ingen registrering, ingen biverkningsrapportering, inga licenskrav. I en annons som var införd i Tandläkartidningen i år inbjuder man till höstmässa för tandläkare, sköterskor och hygienister. Där kan man läsa: ”Nu kommer vi till Dig igen! Med massor av nya produkter och fantastiska erbjudanden! Nyheter! Bl.a. ljushärdande avtrycksmaterial och kirurgisk packning! Ny hydrocolloid! Nytt glasionomer! Nytt cement! Nytt leveranssystem av avtrycksmaterial! Nytt ljushärdande temporärt fyllnadsmaterial! Och så står det inom parentes: ”gäller ej vid upphandlingar”. Fru talman! Detta kan vara en liten inblick på den marknad som råder. Socialstyrelsen har sedan ett antal år tillbaka ett förslag till en bättre produktkontroll. Regeringen har tagit god tid på sig, men jag har erfarit att socialministern har utlovat en proposition under 1989. Jag hoppas att den inte skall dröja för långt in på det nya året. Som jag nämnde tidigare har de remissinstanser som socialutskottet anlitat ändrat sin tidigare attityd till amalgam. Jag kan som exempel nämna att socialstyrelsen år 1982 uttalade om amalgam att ”det är ett sällsynt stabilt och motståndskraftigt material”. Numera vet man att det inte är på det sättet. Den s.k. LEK-utredningen har bekräftat motsatsen. Amalgam är inte stabilt utan avger kvicksilverångor om än i liten mängd. Med stöd av utredningen konstaterar socialstyrelsen nu att amalgam är ett ur toxokologisk synvinkel olämpligt tandfyllnadsmaterial, och i de allmänna råden som riktas till läkare och tandläkare sägs att användningen av amalgam successivt skall minskas och att det i så stor utsträckning som möjligt bör undvikas på gravida kvinnor. Det här ställningstagandet tar utskottet fasta på men drar enligt centerns uppfattning inte de rätta slutsatserna. Man förblir något passiv, skulle jag vilja säga. Om man vill påskynda utvecklingen i den riktning som LEK utredningen och socialstyrelsen faktiskt förordar bör man, som det föreslås i reservation 1, se till att en avvecklingsplan för amalgamanvändningen upprättas.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 Enligt tandvårdslagen skall patienten upplysas om de behandlingsmedel som står till buds. Också i socialstyrelsens allmänna råd slås det fast att patienten alltid skall informeras om tänkbara alternativ, att patienten har rätt att avböja viss behandling och att den behandling som blir aktuell skall ske i samråd med patienten. Allt det här låter ju bra och kan ge ett intryck av att ingenting mer behöver göras. Men riktigt så enkelt är det inte. Fortfarande förekommer det tämligen ofta att patienten måste vara tuff och stark för att våga och orka hävda sin uppfattning. Men alla patienter är inte tuffa och starka, i synnerhet inte de som lider av en rad sjukdomssymtom som de sätter i samband med sina tandfyllningar. Det är framför allt patienternas rätt vi vill stärka. Med ett tillkännagivande till regeringen, där patientens rättigheter betonas, skulle man förhoppningsvis kunna åstadkomma en sådan effekt. Jag yrkar bifall också till reservation 2.

Fru talman! Frågan om amalgam är ett komplicerat och sammansatt problem. Det handlar inte bara om sjuka och kvicksilverförgiftade människor utan det är nog rätt att karakterisera amalgam och kvicksilver som ett miljöproblem. Vi har från vpk samma reservationer som centern och miljöpartiet. Vi vänder oss emot att man skall fortsätta att använda amalgam utan att sätta någon tidsgräns för ett upphörande, trots att också experterna numera är rätt så eniga om att detta är ett olämpligt tandlagningsmedel. Därför har vi också föreslagit en avvecklingsplan på tre år. Vi har också anslutit oss till motionerna om att man som patient skall få ordentliga upplysningar om att man har rätt till alternativa material. Denna fråga handlar om åtminstone fyra saker. En är det faktum att människor blir sjuka. Det är inte bara de som får sina tänder lagade med amalgam som blir sjuka, utan också de som arbetar med amalgam blir sjuka. Det är också ett miljöproblem i bemärkelsen arbetsmiljöproblem, och det är en aspekt som ofta försvinner när man diskuterar amalgamet. Det finns en mängd tandsköterskor som arbetat inom yrket länge och på den tiden när man inte ens hade skyddshandske på sig när man använde amalgam, som i dag också är kvicksilverförgiftade på samma sätt som de patienter som fått sina trasiga tänder lagade med amalgam. Det är alltså ett sammansatt problem. Vi vet i dag att situationen för den som drabbas är ett olidligt lidande, om man får säga så. Bevisbördan för de patienter som blir sjuka ligger nämligen på patienten själv och diagnostiseringen är oerhört komplicerad. Symtomen är av diffus karaktär, brukar man säga. Det innebär att man har en mängd symtom som man skulle kunna ha även om man hade andra sjukdomar. När det förra betänkandet behandlades talade man om hur viktigt det är med vittnesbörd när man skall ta ställning i olika frågor, och detta är verkligen en fråga där människor har fått stå upp och vittna. Nu har dessa människor så småningom funnit varandra och varit så starka att de har bildat ett eget förbund, Tandvårdsskadeförbundet. De har blivit så starka att de t.o.m. tagit sig in i riksdagshuset och varit med på den offentliga utfrågning som socialutskottet ordnade i början av hösten. Det har krävts för att de skulle få gehör för det faktum att amalgamet har de verkningar som det har. Många av dessa patienter vittnar om en ständig rundgång inom sjukvården, från vårdcentralen till nästa läkare och nästa läkare med olika diagnoser. Efter ett par år hamnar de som psykfall och tror att de har något slags depression. Det är inte otroligt att man blivit deprimerad efter att ha vandrat runt i sjukvården under lång tid. Så småningom och på egen bekostnad gör man provtagningar, som kanske visar att det är amalgam det handlar om. Dessa människor får på egen bekostnad söka upp tandläkare, ibland i andra länder, för att få hjälp med den nödvändiga saneringen. Vi tycker att detta sätt att behandla människor är upprörande, och det finns många vittnesbörd om det, ifall kammarens ledamöter är intresserade av att ta del av dem. Problemet är att man lagt över bevisbördan på patienten när det rimligen borde vara så att det måste bevisas att amalgamet är ofarligt för att det skall få användas. Det är inte patienterna som skall bevisa att sambanden finns. Ett annat problem är forskningen. Det mesta av forskningen är fortfarande inriktat på kontroll av sambanden. Det är naturligtvis en viktig forskning, eftersom det är angeläget att upptäcka vilka riskgrupperna är. Det är också viktigt att upptäcka sambanden mellan kvicksilverförgiftning av amalgam och utsläpp av tungmetaller i vatten och luft. Det är viktigt att försöka fastställa i vilken mån den också hänger samman med att vi i Sverige har alltmer selenfattiga jordar. Sambanden har kort uttryckt att göra med industrialismens framväxt. Många sådana samband är viktiga, men det måste inte minst vara väsentligt att satsa på forskning för att ta fram alternativa material. Den delen av forskningen är i dag tyvärr eftersatt. Ett ytterligare område som är eftersatt är utbildningen av tandläkare och läkare. Det saknas i dag utbildning i dessa frågor, och det medför en stor motvillighet mot att ställa de rätta diagnoserna. Alla dessa problem måste naturligtvis åtgärdas. Vi har inte väckt någon egen motion i ärendet, eftersom vi hade ganska stora förhoppningar på att LEK-utredningen skulle utmynna i mycket mer konkreta och handlingskraftiga förslag än vad som blev fallet, men vi har tidigare motionerat i dessa frågor under flera år. När nu LEK-utredningen fortfarande till stora delar klamrar sig fast vid inriktningen att fortsätta att utreda sambanden tycker vi att det är nödvändigt att sätta press på lösandet av denna fråga i alla de avseenden som jag har berört. Därför föreslår vi en avvecklingsplan omfattande tre år. Vi tycker också att det är nödvändigt att varje tandvårdspatient blir upplyst om de faror som är förenade med amalgamet. De bör informeras om att det är ett olämpligt material och att det finns alternativa material, som — även om de inte är lika hållbara — åtminstone inte kan leda till att man blir kvicksilverförgiftad. Det handlar ju också om att man skall arbeta förebyggande. Det är möjligt att man som patient skulle välja ett tandvårdsmaterial som kanske inte håller mer än fem till sju år, om man med det valet var säker på att man åtminstone inte riskerade att drabbas av kvicksilverförgiftning. Det är ett val som jag tycker att varje patient måste få rätt att göra. Därför är påpekandet om att tandläkarna ordentligt måste informera patienten om läget viktigt. Jag yrkar bifall till de reservationer som jag nämnt.
Fru talman! Jag vill poängtera att vad Gudrun Schyman nyss sagt är helt riktigt. Jag håller med henne när hon säger att användningen av amalgam är en miljöfråga, för den enskilde, för den anställde och för samhället. Något som man sällan talar om är kremering. I den verksamheten frigörs stora mängder av kvicksilverångor. Socialstyrelsen framhåller i de allmänna råden till såväl läkare som tandläkare att utvecklingen av de nya tandfyllnadsmaterialen skall stimuleras. De skall vara både biologiskttoxikologiskt och tekniskt tillfredsställande. I avvaktan på att sådana material skall uppfinnas och tillverkas anser socialstyrelsen att användningen av amalgam kan fortsätta, men bör undvikas på gravida kvinnor. Användningen av amalgam bör successivt minska, och det menar socialstyrelsen kan åstadkommas genom användning av alternativa material, såsom plastmaterial eller glasjonomercement. Men dessa material är, som det också framhålls i socialstyrelsens anvisningar, bäst vid lagning av små kariesskador. Det finns dock även stora kariesskador— det måste socialstyrelsen veta. Socialstyrelsen skriver i de allmänna råden att ”tandläkare alltid bör informera patienten om tänkbara alternativ och beakta patientens rätt att avböja viss behandling”. Jag vill understryka detta, eftersom det verkar som om man inte visste att denna anvisning finns och som om den inte tillämpas. Jag vill också framhålla att inte heller plastmaterialen är bra. De följer inte i tillräcklig grad tandens rörelser vid kyla och värme. Kaffe med glass klarar nästan inte ens en frisk emalj av, än mindre en plastfyllning. Det innebär att tandfyllningen pumpar bakterier in och ut genom springan mot tanden. Dessutom innehåller materialet formaldehyd, som kan ge allergiska effekter och som i sig är ett cancerogent ämne. Ett annat material som används är porslin, men det skall då vara utan strålningsrisk. I dag används porslin med en svag strålningsrisk, för lysterns skull. Ett bra fyllnadsmaterial är guld, men det är mycket dyrt för både patienten och samhället. Mot denna bakgrund vill miljöpartiet de gröna sätta en tidsgräns för användning av amalgam. Vi vill att amalgamet skall avvecklas på tre år. Under den tiden hoppas vi att nya och bättre tandlagningsmaterial kommer fram. Med tanke på hur mycket som satsas för att få fram nya material när det t.ex. gäller rymdforskning eller krigsmateriel vore det väl konstigt om man inte skulle kunna satsa också på ett material som skall fungera i en människas mun. Inte stoppar vi in amalgam i en människa någon annanstans i kroppen. Det finns alternativa material, som t.ex. titan, men de är mycket dyra. Vi måste helt enkelt kräva bättre material. För detta krävs pengar och forskartjänster. När det gäller forskartjänster skall vi veta att man för ett år sedan drog in 25 26 av forskartjänsterna på tandläkarområdet. Det redovisas att 16 milj.kr. skall anslås till forskning om amalgam, men egentligen vet vi ju redan att amalgam inte är bra. Vi vill egentligen inte ha amalgam. Vi behöver ha forskning för att få fram nya material, och därutöver får man gärna forska för att bevisa att amalgamet är dåligt. De pengar som man har lagt på forskningen gör man av med inom försvaret på två till tre timmar. Det är en prioriteringsfråga om vi skall få nya, bra tandlagningsmaterial. Vi skall naturligtvis inte glömma att det bästa är att slippa laga tänderna. Men man skall lägga märke till att sparivern på kommunoch landstingsområdet nu börjar drabba profylaxpersonalen. Det är alldeles felaktigt om vi skall kunna bibehålla den goda tandhälsa som gör att vi slipper laga våra tänder. Vi måste inom tandvården i mycket högre grad ta hänsyn till patientens önskemål. Vi vill, som sagt, att en avvecklingsplan för amalgamet skall fastställas, förslagsvis omfattande tre år. Under tiden skall ett nytt, biologiskt sett väl fungerande tandlagningsmaterial tas fram. Denna forskning skall prioriteras. Med dessa ord vill jag yrka bifall till reservationerna nr 1 och nr 2 .

Fru talman! Låt mig först i formfrågan konstatera att riksdagen möter en grundlig beredning av amalgamfrågan. Bakom socialutskottets bedömningar finns forskning, utredningar och också en öppen utskottsutfrågning. Motionerna om amalgam har alltså fått en både grundlig och bred belysning inför dagens riksdagsbehandling. Inledningsvis vill jag säga att amalgamfrågan är en generationsfråga. För 20 år sedan hade 18—19-åringar ca 20 tandskador mot i dag två. Det visar att den förebyggande tandvården har nått mycket långt i Sverige. Under utskottets hearing trodde professor Göran Koch att om 30 år har tandlagningarna minskat med hela 75 90 i befolkningen. Att amalgamfrågan är en generationsfråga reducerar naturligtvis på inget sätt allvaret med eventuella hälsorisker av amalgam i dag. Människornas lidande och oro på grund av amalgam måste lyftas fram i forskningen, hos myndigheter och av oss politiker. Det var också mot den bakgrunden som socialutskottet anordnade sin första offentliga utfrågning i just amalgamfrågan, och det blev en uppskattad och bra hearing. Företrädare för Tandvårdsskadeförbundet kunde berätta om hur deras medlemmar tidigare möttes med misstro och betraktades som gnälliga, både av tandvårdspersonalen och från myndigheternas sida. Det var nog inte lätt för de människorna. Historien lär oss också att människor med svårdefinierade sjukdomstillstånd alltför ofta har mötts med misstro just från sjukvårdspersonalen. Det finns också i dag sådana sjukdomstillstånd, och jag tror att vi även i fortsättningen kommer att möta den typen av problematik. Det är därför utskottet så tydligt och bestämt säger att patienter som tror att besvären kommer från amalgam skall mötas med respekt. Patienterna har också lagstöd för ett sådant bemötande. Jag menar att det är viktigt för tandvårdens förtroende i Sverige att tandläkaren sätter sig in i patientens situation och finner behandlingslösningar som svarar mot patientens önskemål. Finns då ett klarlagt vetenskapligt samband mellan ohälsa och amalgam? Nej, säger experter. Nej, säger Svenska läkarsällskapet. Men å andra sidan kan sådana samband heller inte uteslutas, och därför förordar alla experter och intressegrupper mer forskning. Socialutskottet anser därför att det behövs mer forskning, för det första om kvicksilver från amalgam och dess påverkan på hälsan och för det andra om att utveckla alternativa tandlagningsmaterial. På det första forskningsområdet har socialstyrelsen till regeringen överlämnat ett tvärsektoriellt forskningsprogram. Det är ett fyraårsprogram som beräknas till 16 milj.kr. En bedömning skall nu göras om innehållet i programmet — håller allt det vetenskapliga underlaget? — och likaså en prövning av finansieringsfrågan. Det andra forskningsområdet — om alternativa tandfyllnadsmaterial— finns inte med i socialstyrelsens forskningsprogram. Materialutvecklingen sker främst utomlands, men i Sverige bedrivs ett intressant utvecklingsarbete vid Centrum för dental teknik och biomaterial i Huddinge. Utskottet säger att det är viktigt att Sverige internationellt verkar för att alternativa material utvecklas. De motioner som tar upp behovet av ökad forskning besvarar utskottet med ett tillkännagivande till regeringen, ett tillkännagivande som omfattar båda forskningsområdena. Bör eller kan då amalgam genast eller inom tre år förbjudas eller avvecklas? Förutom att några vetenskapliga bevis inte finns — s.k. epidemiologiska studier som påvisar hälsoeffekter av amalgam — finns i dag heller inget utprovat alternativt tandfyllningsmaterial. Men på grund av att amalgam är ett ur toxikologisk synpunkt olämpligt material har socialstyrelsen vidtagit särskilda åtgärder och utfärdat allmänna råd till bl.a. landets tandläkare. Utskottet utgår också ifrån att amalgamet kommer att ersättas med ett lämpligare tandfyllningsmaterial, men då måste det materialet vara väl utprovat, så att inte alternativet blir sämre än dagens material. Därför är det märkligt, fru talman, att miljöpartiet, vpk och centern reserverar sig och förordar en treårig avvecklingsplan för amalgamet. Det gör man i dag utan att veta att något fullgott material finns att tillgå. Vän av ordning ställer då frågan: Hur kommer patienterna och den medicinska professionen, tandläkarna, med sina regler och sitt patientansvar, att reagera på att erbjudas ett ”politiskt tandfyllnadsmaterial”? Om de motioner som behandlas i avsnittet om kontroll m.m. säger utskottet att det är mycket otillfredsställande att det saknas kontroll av tandlagningsmaterial. Den frågan ligger hos regeringen för bedömning, och socialministern har nyligen aviserat en proposition i frågan under 1989. Propositionen kommer att innehålla förslag till kontroll av medicinsk-tekniska produkter inom både hälsooch sjukvården och tandvården, dvs. sådana produkter som i dag ligger utanför den statliga kontrollen. Till sist, fru talman, vill jag säga att motionerna om amalgam som riksdagen behandlar i dag genomgående har fått en mycket positiv behandling av socialutskottet. Den politik som riksdagen här lägger fast inriktas på mer forskning, att amalgam på sikt kan ersättas av annat och bättre material, att patienten skall mötas med respekt och upplysas om behandlingsalternativ samt att medicinsk och teknisk produktkontroll behöver införas. Med detta vill jag yrka avslag på motionerna och bifall till utskottets hemställan i mom. 1-5.

Fru talman! Jag vet inte om jag hörde rätt, om Bo Holmberg sade att vi genom vår reservation förespråkar ett politiskt tandfyllnadsmaterial. Det vill jag inte påstå att vi gör. Vi förespråkar att det skall tas fram ett pålitligt tandfyllnadsmaterial, så att man kan vara säker på att man inte utsätter sig för den typ av risker som är förbundna med användningen av amalgam. Det vore en politisk gärning att se till att patienter som går till tandläkaren kunde vara säkra på det. Bo Holmberg säger att man i dag är garanterad och har stöd i lagen för att få ett bra bemötande. Det är då väldigt märkligt att alla vittnesbörden som jag talade om i mitt första inlägg faktiskt existerar och dessutom ökar i antal. Jag tror inte att någon av er som sitter här i kammaren kan gå upp och säga att när ni senast var hos tandläkaren talade han om för er att han skulle använda det och det fyllnadsmaterialet men att det finns de och de alternativen, att de och de eventuella skadeverkningarna kan förekomma, att socialstyrelsen har sagt att materialet ur toxikologisk synpunkt är dåligt men att han av de och de skälen ändå förordade det. Jag tror inte att någon av er har fört en sådan diskussion med er tandläkare. Jag har åtminstone inte varit med om det, och jag har lagat flera hål, med amalgam. Jag är medveten om att alla inte mår dåligt av amalgam, men det finns risker med det och det finns samband med andra miljöfaktorer i vårt samhälle i dag som gör att det är väldigt svårt att säga var gränsen går och vilka som kommer att bli drabbade. Just därför är det nödvändigt att arbeta förebyggande, inte bara med att sköta tänderna utan också se till att inte utsätta fler människor för de här riskerna.

Det är ett verkningsfullt politiskt medel som vi som står bakom reservationen menar att det är nödvändigt att ta till, eftersom kvarnarna mal så långsamt och eftersom människor fortfarande blir illa behandlade, fortfarande vandrar runt i sjukvården utan att bli respekterade, fortfarande utsätts för möjligheten att få svårartade sjukdomar på grund av kvicksilverförgiftning. Det är att utföra en politisk handling, inte politiska tandfyllnadsmaterial.
Fru talman! Bo Holmberg hävdar att man från experthåll slagit fast att det inte finns något samband mellan amalgam och skadeverkningar. Det är inte riktigt sant. Vad man hävdat är att det än så länge inte finns något skriftligt dokumenterat fall av detta samband, och det är någonting annat. De ställningstaganden som socialstyrelsen numera har gjort borde leda till vissa följdbeslut. Jag tänker på ställningstagandet att amalgam bör undvikas på gravida kvinnor, att användningen successivt skall minskas och, icke minst, på uttalandet att amalgam är ett ur toxikologisk synvinkel olämpligt tandfyllnadsmaterial. Det är logiskt att riksdagen inte nöjer sig med detta utan anvisar den fortsatta vägriktningen. Det tvärsektoriella forskningsprogram som socialstyrelsen har initierat upptar egentligen bara forskningsinsatser som rör skadeverkningar av amalgam. Detta har Bo Holmberg själv understrukit. Utskottet har genom ett tillägg fört in behovet av forskning om bra ersättningsmaterial. Det skulle naturligtvis bli betydligt större tyngd i kravet om man samtidigt anger att det måste vara fråga om en avvecklingsplan, så att det verkligen uppfattas att det är allvar bakom riksdagens beslut. Det får inte bara bli välvilliga uttalanden som så ofta blir fallet när man skriver ihop sig i betänkanden. Som jag sade i mitt inledningsanförande hävdar jag att trots att vi i utskottet numera är överens om det mesta här, förhåller sig ändå majoriteten en smula passiv inför de framåtriktade beslut som verkigen kan leda till en förändring och till att vi får ersättningsmaterial.
Herr talman! Miljöpartiet vill ha en avvecklingsplan på förslagsvis tre år. Det står i reservationen. Anledningen är att vi vill pressa fram en forskning som vi annars inte lyckas få. Som tandläkare under 33 år och som tidigare fackligt arbetande tandläkare vet jag att om det funnes ett tillräckligt bra ersättningsmaterial skulle tandläkarna gärna gå över till det. Så se till att det forskas mera! Se till att det forskas fram ett biologiskt, tekniskt och ur toxikologisk synpunkt bra material, så skall vi tandläkare gärna använda det.
Herr talman! Gudrun Schyman hörde rätt. Jag kallade er reservation vad gäller ersättningsmaterial för ett yrkande för ett politiskt tandfyllnadsmaterial. Det föreligger ju full enighet från experter och från utskottets sida om att amalgamet både bör och kan ersättas av något annat material. Men då skall det vara fullgott utprovat. Vi skall inte riskera att hoppa från ett dåligt material till ett annat. Då måste rimligen logiken vara att om det inte finns något fullgott ersättningsmaterial efter tre år så vet inte reservanterna vad ni skall lägga på brickan och erbjuda patienterna och tandläkarna. Håller ni fast vid treårsgränsen så betyder det att ni får koka ihop något politiskt tandfyllnadsmaterial. Jag tycker det är litet ansvarslöst att hantera denna fråga på detta sätt. Till Rosa Östh vill jag säga att det är på det sättet att i meningen vetenskap och beprövad metod — redovisade bl.a. företrädare för Svenska läkaresällskapet — att det inte finns något sådant vetenskapligt belägg i dag för att amalgam förorsakar ohälsa. Men vetenskapen utesluter heller inte att sådana samband mellan amalgam, kvicksilver och ohälsa kan finnas. Det är därför experterna förordar fortsatt forskning på detta område. Det har utskottets majoritet ställt sig bakom.
Herr talman! Bo Holmberg frågade vad vi skulle göra om tre år om det då inte finns några alternativ att tillgå, och om vi då skall ha politiska tandlagningar. Det låter som om vi skulle stoppa våra partiprogram eller reservationer i tänderna på folk, men det har vi faktiskt inte tänkt göra. Vi är kanske litet mer optimistiska inför teknikens och forskningens möjligheter och litet mer förhoppningsfulla inför framtiden. Om man ser tillbaka några tiotal år på utvecklingen ser man att den gått framåt med en rasande fart. Jag skulle vara mycket förvånad om den plötsligt skulle stå stilla när det gäller att få fram alternativa material för att laga tänderna. Om den tekniska utvecklingen och forskningen plötsligt stannade, då fick vi nog anledning att revidera många partiprogram. Det finns internationell forskning. Jag fick för inte länge sedan en tidningsartikel som handlade om att man i USA kommit på ett nytt material som var utmärkt, naturligt, blev till en del av tanden osv. Det lät helt fantastiskt, och ändå var det ingen annons utan en seriöst skriven artikel. Ser man sig omkring i världen ser det hoppfullt ut. Ger man pengar till de forskare som finns i Sverige för att arbeta seriöst och med en tidsram, så tror jag helt säkert att denna fråga kan lösas till det bästa. Jag tycker också det är viktigt att säga att man inte kan låta de människor som i dag får sina tänder lagade utsättas för dessa faror. Det handlar också om att se till att vi inte får fler människor som drabbas av dessa svåra sjukdomar.
Herr talman! Jag har, Bo Holmberg, läst på detta ganska noga. Jag vet därför att LEK-utredningen i sina direktiv hade att utreda om det fanns några skriftligt dokumenterade fall där man kunde konstatera ett samband mellan amalgam och skadeverkningar. Det var med stöd av utlåtanden från tandläkare och läkare som man kom fram till att någon sådan skriftlig dokumentation inte fanns. Men man utesluter därför inte att ett samband kan finnas. I detta sammanhang är naturligtvis inte den allra viktigaste frågan att utreda vem som har rätt på denna punkt, Bo Holmberg eller jag, men det här visar ändå att det saknas stora forskningsinsatser, framför allt när det gäller att få fram bra ersättningsmaterial till amalgam. Om man inte uppmuntrar och påskyndar denna forskning då fullföljer man inte de ställningstaganden som socialstyrelsen gjort i fallet, nämligen att amalgamanvändningen skall minskas för att så småningom upphöra.
Herr talman! Låt mig kort säga att jag tycker att det är en mycket positiv framgång under den hearing som socialutskottet hade att experter och intressenter var överens om att vi bör ersätta amalgamet med ett bättre tandfyllnadsmaterial. Det tycker jag är en framgång och en realistisk signal till svenska folket och alla dem som är oroade. Men varför skall riksdagen fatta ett beslut som innebär att man ersätter amalgamet med ett alternativ som vi ännu i dag inte vet om det finns eller vilka eventuella biverkningar det kan ha? Vi skall väl inte göra samma misstag om igen. Till Gudrun Schyman vill jag säga att jag tycker bra om optimister, men jag tror att riksdagen mår bättre av realister, framför allt i denna fråga. Riksdagen bör fatta ett beslut som bygger på realism, med all respekt för optimism i övrigt.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att tandhälsan har förbättrats kraftigt. Men man bör också observera att denna utveckling under det senaste året har börjat vända nedåt igen. Detta skall man vara medveten om. Man kan heller inte räkna med att alla människor skall få en bättre tandhälsa. Därför kan man inte säga att det inte behövs så stora insatser eftersom tandhälsan är bättre. Det kommer fortfarande att finnas många människor med dåliga tänder som får tandfyllningar de inte mår bra av.

Herr talman! Frågan om amalgamets hälsofarlighet har diskuterats intensivt sedan man hösten 1981 uppmärksammade tandhälsoproblem som gått under olika benämningar som oral galvanism, metallsyndrom, mikromerkurialism och amalgamsjuka. Symtomen har tillskrivits tandfyllnadsmaterialet amalgam. Frågan har varit kontroversiell och väckt heta känslor. Bland såväl allmänhet som forskare har det rått minst sagt delade meningar om amalgamets farlighet. Kluvenheten i uppfattningarna har inte blivit mindre av de uttalanden som tillsynsmyndigheten socialstyrelsen och dess LEK utredning har gjort. Å ena sidan har man sagt att man inte funnit någon ökad risk för fosterskador och spontana aborter bland dem som är högexponerade för amalgam, dvs. tandläkare, tandsköterskor och tandtekniker. Å andra sidan har man avrått från omfattande amalgamarbete under graviditet. Man har också sagt att det inte finns några epidemiologiska undersökningar som tillåter slutsatser om hälsoeffekter av amalgam och att mängden kvicksilver man får i sig dagligen från sina plomber är så liten att den understiger det sammanlagda upptaget från föda, vatten och luft. Men på samma gång har man sagt att amalgam är ett, ur toxikologisk synvinkel, olämpligt tandfyllnadsmaterial. Detta kan man inte uppleva som annat än dubbla budskap. Det är därför inte konstigt att vi har fått denna debatt. För att få en allsidig bedömning av kunskapsläget ordnade socialutskottet en offentlig utfrågning den 13 oktober 1988. Här deltog myndigheter, experter och representanter för patienterna, med andra ord, företrädare för alla tänkbara intressen, kunskapsområden och uppfattningar. Det är den utfrågningen som ligger till grund för den sammanvägda bedömning som socialutskottet här redovisar och som jag ansluter mig till. Det är viktigt att patienter med symtom som kan misstänkas bero på kvicksilver från amalgam möts med respekt och omtanke och att deras uppgifter tas på allvar. Detta är ett yrkesetiskt villkor för såväl tandläkare som läkare. Samtidigt måste man här, liksom alltid annars inom hälsooch sjukvården, göra en förutsättningslös utredning av orsakerna till patienternas hälsoproblem. Annars riskerar man att fälla fel ”bov” som orsak till symtomen. Den verkliga boven frias och får därmed härja vidare. Att all utredning och behandling måste ske i samförstånd med patienterna är också centralt. Patienterna måste tydligt informeras om nytta och risker av olika behandlingsalternativ. Detta finns redan inskrivet i gällande lag, men det gäller att se till att denna lagstiftning efterlevs. Forskningsbehovet inom detta området är stort. Man behöver forskning kring vilka patienter som kan antas vara särskilt känsliga för amalgam, och som därmed utgör en riskgrupp. Erfarenheterna från läkemedelsområdet visar hur viktigt det är att få kunskap om vilka patienter som riskerar att få biverkan av en substans och därmed inte bör ordineras den. Samtidigt behöver vi veta vilka patienter som kan använda ett preparat utan problem och därmed kunna dra nytta av medlets positiva effekter. Det behövs också utveckling av nya tandfyllnadsmaterial och forskning om den nytta och de risker som är förenade med deras användning. Det är ytterst otillfredsställande att vi i dag inte har en kontroll och en biverkningsrapportering när det gäller tandlagningsmaterial. Jag hoppas att den beredning av denna fråga som pågår i regeringskansliet leder till att vi får samma kontroll av tandfyllnadsmaterial som för läkemedel. Det har alltid varit mig en gåta att man kontrollerar materialet i läkemedelsburkarna noggrannare än tandfyllnadsmaterial och material man opererar in i människor, t.ex. hjärtklaffar och höftleder. Här är det fråga om en livslång behandling, som inte kan avbrytas på samma sätt som en läkemedelsbehandling. Det är därför också en gåta för mig att centern, vpk och miljöpartiet vill ha en treårig avvecklingsplan för amalgamet. Då har man inte förstått hur lång tid det tar att utveckla och testa nya material med avseende på nytta och säkerhet. Sådana kroniska tester är särskilt viktiga för medel avsedda för livslång behandling. Med en tidsbegränsad avvecklingsplan riskerar man sannerligen att hoppa ur askan i elden. Vi har exempel från läkemedelsområdet där man alltför snabbt bytt från ett gammalt till ett nytt läkemedel i tron att det nya var bättre och säkrare. Sedan har man funnit nya oväntade biverkningar som uppträtt som obehagliga överraskningar på grund av att man har haft för bråttom. Neurosedynkatastrofen med ett par hundra missbildade barn i Sverige och tusentals utomlands är exempel på detta. Man trodde att man hade fått fram det ideala sömnmedlet utan hangover-effekt. Vad man fick var ett någorlunda bra sömnmedel och alla dessa missbildade barn. Vi måste lära av historien. Samma reservanter markerar också att patienten skall ha rätt att få önskemål om annat tandfyllnadsmaterial respekterat i de fall han eller hon upplever att tandfyllningarna medför påtagliga biverkningar. Det här kan låta bra, men det är inte så enkelt. Den individuella hälsooch sjukvården ger individen full frihet att själv omhänderta sin hälsa och fatta beslut om åtgärder att förebygga eller bota efter eget omdöme. Detta får dock inte enligt förarbetena till hälsooch sjukvårdslagen tolkas så bokstavligt att innebörden blir att den enskilde kan överta läkares rent medicinska beslutsfunktioner. Dessa baseras ju på den allmänna läkarinstruktionen och liknande bestämmelser för tandläkare och utgår från vad som bedöms vara vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag ser det som särskilt viktigt i detta sammanhang att läkare och tandläkare har goda kunskaper om vad olika hälsoproblem i munhålan kan bero på, hur problemen bör åtgärdas och hur man ger patienterna god omvårdnad och begriplig information om föroch nackdelar med olika behandlingsalternativ. Detta är en väsentlig utbildningsfråga. Dessutom behöver vi en väl fungerande hänvisningstandläkarorganisation för ett bra omhändertagande av de patienter som inte primärhälsovården och de vanliga tandläkarna klarar av. Liksom tidigare talare vill jag också lyfta fram vikten av förebyggande tandhälsovård i detta sammanhang. Herr talman! Utskottet är enigt om forskningsbehovet kring skadeverkningar av amalgam och att detta bör ges regeringen till känna. Beträffande övriga motioner som handlar om förbud mot amalgam, vårdåtgärder, upplysningar om alternativa material och en samlad översyn yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Tack för ordet.
Herr talman! Det var väl ändå litet väl magstarkt, Barbro Westerholm, att i det här sammanhanget ta upp neurosedynet som en lämplig jämförelse! Många hävdar att det redan i dag finns acceptabla ersättningsmaterial men att det krävs ytterligare tester för att utesluta risker för allergier, osv. Vi har sagt att tre år kan vara en lämplig tid att pröva i en avvecklingsplan. Med tanke på det resultat som man redan i dag har kommit fram till finns det mycket som talar för att man under den perioden skall kunna åstadkomma ett material som uppfyller alla krav som man har rätt att ställa i det här sammanhanget. Men jag vill understryka något som jag sade i mitt anförande, nämligen att det är ytterst väsentligt att vi får till stånd en produktkontroll. Läkemedel utsätts för noggranna undersökningar och tester, såväl toxikologiska som kliniska, innan de registreras, och sedan görs fortlöpande skaderapporteringar, men ingenting av detta förekommer när det gäller tandfyllnadsmaterial. Det är mycket märkligt. Fick vi till stånd ett rapporteringssystem och ett produktregister skulle många av de risker som vi i dag förknippar med t.ex. amalgam kunna undvikas. Det finns, som jag inledningsvis sade, all anledning att lägga fram propositionen med det snaraste.
Herr talman! Jag reagerade också mot de paralleller som Barbro Westerholm gjorde med neurosedynskadade barn. Jag tycker också att det är väl magstarkt. Vi är ju i utskottet eniga på en hel del punkter när det gäller den här frågan. Vi behöver ju inte göra oss mer oeniga än vi är! Vad det handlar om är hur vi så snart som möjligt skall få till stånd ett ersättningsmaterial. Jag menar att det sätt på vilket utskottet har behandlat den frågan — att inte ge några anvisningar, att inte sätta upp några tidsplaner för avveckling — innebär att frågan inte kommer att få någon konkret lösning inom de närmaste tre åren, de närmaste sex åren eller de närmaste nio åren. Det är jag övertygad om efter att under ett par månader här i riksdagen ha sett hur frågor behandlas och hur lång tid det tar innan man ens hemställer om att regeringen skall göra någonting. Kvarnarna mal långsamt. Vad det här gäller, Barbro Westerholm, är att förebygga livslångt lidande, som en hel del människor har utsatts för och i dag fortfarande utsätts för. De människor som har blivit drabbade av kvicksilverförgiftning vill inte utsätta sina barn för risken att behöva genomgå samma oerhörda lidande — det är faktiskt vad det handlar om. Det är klart att det tar lång tid att utveckla och testa alternativa material, men det går fortare om man sätter till pengar och säger att det är bråttom — det är jag övertygad om. Sedan kan man säga att det är att vara optimistisk. Jag menar att det är att vara optimistisk och realistisk. Jag tycker att det är en utmärkt kombination, som vi bör använda oss av, speciellt här i riksdagen.
Herr talman! Patienten har redan i dag rätt att vägra behandling, t.ex. att få en amalgamfyllning gjord i sin mun. Det måste tandläkaren respektera. Men tandläkaren har inte skyldighet att följa patientens anvisningar om annat material. Tandläkaren kan vägra, och då får patienten gå till en annan tandläkare. Man skall ha dessa rättigheter klara för sig.
Herr talman! Som svar på de båda första replikerna vill jag säga att jag har arbetat med komplikationer av läkemedel sedan mitten av 1960-talet, och den litteratur jag överblickar går ännu längre tillbaka i tiden än så. Jag är alltså mycket bränd av vad som har hänt på området, och jag tycker inte att det är att ta i att dra en parallell med neurosedynkatastrofen — den var helt oväntad. Men det finns en skillnad mellan läkemedel av den typen och tandfyllnadsmaterial: Läkemedel av den typen används ändå bara under kort tid, och man kan avbryta behandlingen om biverkningar uppstår. Det är inte lika lätt att avbryta ”behandling” med något som man har opererat in i kroppen; det finns där hela tiden, låt vara att plomber är lättare att ta ut än hjärtklaffar — det vill jag gärna medge. Det gör att de toxikologiska prövningar som skall göras av sådana material och som det enligt min mening skall vara ett absolut krav på — och det håller alla med om =— tar tid. Man behöver långa observationstider när man prövar på djur och även när man prövar på människa innan man kan fria ett material från oväntade komplikationer. Oavsett vad man tycker om amalgam är det ett tandfyllnadsmaterial som är på väg ut. Vem vill gå omkring med svarta tänder om man kan få vita i stället? Frågan är vad det är som finns att få i stället. Anita Stenberg tog upp det problemet. Vid ett möte i socialstyrelsens regi i mars 1988 var man överens om att kompositplasterna inte är framtidens material. Man trodde inte heller att det skulle komma något helt nytt material inom de närmaste fem åren. Kunskaperna om guldlegeringar, titan, porslin, glaskeramik och glas anses i dag tillräckliga, men det gäller alltså inte kompositmaterial och s.k. dentala cement. Kompositplaster kan orsaka allergiska besvär, men i övrigt vet man mycket litet om deras eventuella skadliga effekter. Vad jag är ute efter är att man inte skall riskera att hoppa ur askan i elden. Jag vill ha en bra kontroll på tandfyllnadsmaterial, men med tanke på den tid det tar att utföra toxikologiska tester blir den föreslagna treårsgränsen orealistisk.
Herr talman! Jag är medveten om att Barbro Westerholm besitter mycket stor erfarenhet på det här området. Men det var inte mer än några år sedan Barbro Westerholm tämligen kategoriskt förklarade att amalgam var ett helt ofarligt material. Numera har bl.a. socialstyrelsen en annan uppfattning; man säger att det är ett ur toxikologisk synvinkel olämpligt material, och man säger att användningen successivt bör minskas. Det visar att även Barbro Westerholm trots sin stora erfarenhet kan göra sig skyldig till missbedömningar.
Herr talman! Om man har varit medveten om att varken amalgam eller plastmaterialen är bra — varför är då inte en mycket mer avancerad forskning redan i gång på det här området?
Herr talman! Jag är varken tandläkare eller läkare; den kompetensen besitter jag inte. Men jag har haft hål i tänderna och lagat dem, om det kan vara till någon tröst eller om man kan kalla det för ett vittnesbörd. Jag har, såvitt jag vet, inte blivit kvicksilverförgiftad, och det är det många som inte har blivit, och det är väl därför det är svårt att få gehör för de här kraven. Men jag har under den period den här frågan varit aktuell varit i kontakt med många som lider svårt av sjukdomar som orsakats av tandfyllningar, och det måste man ta till sig, tycker jag. Jag förstår att det tar tid att prova fram nya material. Men på grund av att det finns människor som blivit så illa drabbade som de blivit och på grund av att de haft styrka nog att organisera sig och leta upp tandläkare och läkare som trott på dem, har en hel del alternativa material prövats. Men det finns en tröghet när det gäller att ta till sig de erfarenheterna. Det tycker jag framgick mycket bra på den utfrågning som socialutskottet hade. Det finns en inneboende tröghet, och den beror väl helt enkelt på det psykologiska faktum att det är jobbigt att tala om att man har haft fel, att man har försvarat någonting som visat sig vara fullständigt åt pipan och dessutom väldigt farligt. Jag tycker också att vi nu igen i debatten missar det faktum att det här är ett större problem — jag försökte säga det i början av debatten. Det här är inte ett problem som sitter i tänderna — det är ett miljöproblem. Kvicksilverhalten i luften, i vattnet, i jorden, i vår mat, osv. är ett problem, och det här är en del av det problemet. De flesta av oss är i dag ganska medvetna om hur viktigt det är att vi tar oss an miljöproblematiken. Det här kanske är ett område där vi verkligen kan göra någonting, och det ganska snabbt. Det handlar, som jag sade i början av debatten, också om arbetsmiljö. Det finns alltså många goda skäl att sätta åt alla klutar och att göra det snabbt.
Herr talman! Jag vill återigen understryka att de hälsoproblem som de här patienterna har när det gäller munhålan måste tas på allvar. Tyvärr har inte det alltid gjorts. Jag har också fått beskrivningar från patienter som måst gå runt till olika vårdgivare innan de har blivit omhändertagna på ett bra sätt. Samtidigt vill jag säga att det måste göras förutsättningslösa undersökningar, så att man inte fångar fel bov. Till Rosa Östh: När jag företrädde socialstyrelsen uttalade jag mig på basis av den samlade kunskap vi då hade. Sedan har det visat sig att plomberna ändå avger litet mer kvicksilver än vad vi då visste. Men jag tycker att det var hederligast att redovisa det kunskapsläge vi hade vid den tidpunkten. Fortfarande har man dock inte kunnat epidemiologiskt visa på de här skadeverkningarna som har debatterats. De råd man går ut med baseras ju på kvicksilvrets allmäntoxikologiska effekt — för att man skall vara så försiktig som möjligt. Vi är alla överens om att vi skall sträva efter byte till ett annat och kosmetiskt bättre material. Men det måste var noggrant utprövat, så att vi inte ställer till det för nästa generation patienter. Vi måste ju komma ihåg att ganska många svenskar går omkring med amalgamplomber i dag utan att ha några problem från sina plomber. Deras tandhälsa får vi då inte äventyra.

Herr talman! Socialutskottet uttalar med anledning av några motionsyrkanden, att man inte kan förorda ”ett initiativ från riksdagens sida som syftar till ett förbud helt eller delvis mot användning av amalgam. Om ett sådant förbud införs innan det finns fullgoda ersättningsmaterial att tillgå kan detta medföra nu överblickbara konsekvenser av allvarlig natur.” Detta borde ha varit ett enhälligt konstaterande, men så är det dess värre inte. Reservanterna förordar en avvecklingsplan som bör omfatta tre år. Detta ställningtagande är enligt min mening mindre ansvarsfullt. Jag vill därför i likhet med utskottsmajoriteten slå fast att ställningstagandet till amalgamanvändning fortlöpande måste omprövas med nya vetenskapliga rön som underlag. Logiken kräver att man inte accepterar en sämre ersättning. Behovet av fortsatt forskning har därför betonats i betänkandet. Detta framstod också med all önskvärd tydlighet vid den offentliga utfrågning som utskottet anordnade inför motionsbehandlingen. Jag vill därför hänvisa till den stenografiska utskrift från utfrågningen som fogats till betänkandet som bilaga. Odontologiska och medicinska fakulteter i Sverige har framhållit att forskning rörande effekterna på centrala nervsystemet av dentalamalgam och från dessa frisatt kvicksilver är en angelägen uppgift. Studier rörande frekvensen av biverkningar av dentala material har också ansetts angelägna. På uppdrag av socialstyrelsen utarbetades i början av året ett tvärsektoriellt forskningsprogram vad gäller kvicksilver från amalgam och dess påverkan på hälsan. Inom ramen för arbetet med forskningsprogrammet har pågående forskning inventerats. Ett utkast till forskningsprogram har utarbetats. Situationen inom tandvården är i de nordiska länderna i många avseenden likartad. Frågan om kvicksilvrets toxikologiska effekter har förmodligen väckt störst intresse i Sverige, men den torde vara ett problem också i övriga nordiska länder. I första hand rör det sig om ett medicinskt problem och om ett problem som utan tvivel har anknytning till miljömedicin i stort. Vi har som bekant en gemensam institution i Oslo för en producentobunden provning av dentala material, nämligen Nordiska Institutet för odontologisk materialprovning, NIOM. NIOM har till uppgift att genom materialprovning och målinriktad forskning samt upplysningsoch utvecklingsverksamhet verka för att tandersättningsmaterial uppfyller de krav som kan ställas med hänsyn till utvecklingen inom hälsooch sjukvård och teknik. Erfarenheterna av nordiskt samarbete på olika forskningsområden visar att gemensamma nordiska forskningsinitiativ och gemensamt utnyttjande av specialkunskaper kan leda till ett bättre utnyttjande av resurserna. Samarbetet kan också ge forskning i det enskilda landet nya impulser och bidra till att garantera och höja kvaliteten i nordisk forskning. Mot den här bakgrunden har jag i egenskap av medlem av Nordiska rådet väckt ett medlemsförslag med innebörden att initiera ett vidgat forskningsarbete rörande skaderisker av amalgam i linje med vad socialutskottet förordar i betänkandet. Såvitt gäller frågan om nordisk forskning kring skaderisker av amalgam torde direkta kontakter mellan forskare på fältet vara det bästa sättet att få till stånd ett samarbete. Forskningen skulle kunna knytas till någon befintlig institution. Mot bakgrund av den aktualitet som detta forskningsområde har i Sverige, bl.a. i form av det nyss angivna tvärsektoriella forskningsprogrammet, ligger det nära till hands att ansvaret för ett nordiskt forskningssamarbete knyts till en svensk ledande institution. Andra alternativ kan naturligtvis även övervägas. Det är synnerligen angeläget att resurser ställs till förfogande för denna forskning, som inte hittills fått det ekonomiska stöd som krävs. Redan i dag bedrivs en omfattande forskning, även om resurserna, som nyss nämnts, är otillräckliga. Bland de nya projekt som man i första hand bör prioritera kan nämnas avgivande och upptag av kvicksilver, metabolism och liknande. Ett annat område är effekten av kvicksilver på främst det centrala nervsystemet men också på de inresekretoriska organen. Vidare bör det immunologiska området uppmärksammas. Ytterligare exempel på angelägna forskningsområden gäller kliniska och epidemiologiska studier, inverventionsundersökningar samt risker för missbildningar. Många människor — alltför många — drabbas av störningar och sjukdomstillstånd, där kvicksilver i amalgam misstänks vara orsaken. Forskarna på området har ännu inte kunnat besvara själva kärnfrågan, dvs. om amalgam kan ge sjukdomssymtom eller inte. En nordisk satsning på detta forskningsområde borde kunna ge snabbare svar till förhoppningsvis ännu lägre totalkostnader på dessa angelägna frågor än om forskningen bedrivs i varje land för sig.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

Herr talman! Tandvården i Sverige kommer att stå inför stora förändringar. Det här med att fylla karieshål är under kraftig reduktion. De nya fluortandkrämerna har gett en kraftig reduktion av kariesfrekvensen och är den dominerande profylaxen — nästan lika kraftfull som den förebyggande tandvården totalt. De flesta människor i Sverige har nu god tandhälsa upp i hög ålder. Tillkomsten av nya inplantat för att ersätta skador på i övrigt bevarade bett har gett oss helt nya möjligheter att hjälpa medelålders och äldre patienter. Tandvården profileras om mot två dominerande områden: dels profylaxen, dels den högteknologiska vården. Detta kommer successivt att ersätta mycket av fyllandet av hål, och det ställer nya krav på vår tandvårdspolitik. Privattandläkarna står för det dominerande utbudet av tandvård i Sverige. Ändå befinner sig privattandvården i vad privattandläkarna själva närmast upplever som strykklass. Ett memento i sammanhanget är också att när det gäller sjukvården svarar den offentliga vården för allmänläkarvården, medan privatpraktikerna främst står för specialistvården. Inom tandvården är det tvärtom. Där svarar den offentliga vården för specialistvården, medan privattandläkarna har hand om allmäntandvården. Det känns på något vis inkonsekvent. Privat och offentlig tandvård skall, enligt de regler vi har, betraktas som en gemensam resurs. Även på privatsidan behövs det ett allsidigt utbud. Ett första krav måste då vara att även privata specialisttandläkare skall få ha en rimlig taxa för att också de skall ha möjlighet att bedriva specialisttandvård på acceptabla villkor, vilket vi tar upp i reservation 6. Den högkvalificerade vården kommer, som jag sade tidigare, att behövas i allt större utsträckning. Privattandvården lider också av eftersläpningar när det gäller taxesättningen. En väg att få ett bättre förhållande vore att inordna tandvårdsförsäkringen i sjukvårdsförsäkringen och låta den få en likartad konstruktion samt justera egenavgifterna för att balansera de kostnadsökningar som blir följden. Detta tar vi upp i reservation 7. Vi menar också att det är nödvändigt med en helhetssyn. Man skall kunna ha en familjetandvård där hela familjen kan ha en egen tandläkare. Även barnen skall kunna få gå till föräldrarnas tandläkare och därmed ha möjlighet till en kontinuitet när de blir äldre. Tandvårdsförsäkringen bör därför omfatta även barn och ungdomar, vilket vi tar upp i reservation 1. På sikt innebär det nuvarande systemet, där all barntandvård finns inom folktandvården, ett överförande i smyg av hela tandvården till den offentliga sektorn. Jag menar att de fordras ett otroligt civilkurage av en 19-åring att, när han eller hon blir erbjuden att fortsätta hos folktandvårdsläkaren efter det han eller hon fyllt 20 år, ta mod till sig och säga: Nej, nu är jag fri. Nu får jag själv bestämma, och jag kommer inte att gå till dig, utan till en privattandläkare. Den psykologiska pressen som man utsätter 19-åringarna för är alldeles för stor för ungdomar i den åldern. Det finns heller inget skäl att monopolisera sjukhustandvården. Om sjukvårdshuvudmannen kan anordna en bättre och billigare tandvård genom en privat entreprenör så bör han vara fri att välja det alternativet. Detta tar vi upp i reservation 2. Tandvården i Sverige fungerar bra. Större delen av vården bedrivs av privattandläkarna. När tandläkarbrist rådde införde man en etableringskontroll. Nu har vi närmast ett tandläkaröverskott. Denna relikt av en gången tid, som var oöverlagd redan när den infördes, är numera fullständigt omotiverad. Det finns heller inga samhällsekonomiska motiv till att behålla den här föråldrade nödåtgärden. Den bör avskaffas så snart som möjligt, vilket vi tar upp i reservation 3. Jag gör slutligen reflexionen att tandvårdens nya struktur, med inriktning på främst förebyggande vård och högkvalificerad vård, kommer att ställa ändrade krav på tandläkarnas grund-, vidareoch efterutbildning. Sannolikt kommer vi, med hänsyn till åldersstrukturen inom tandläkarkåren, att på 90-talet stå inför ett behov av en ökad tandläkarutbildning med en ny inriktning, och detta behöver planeras redan nu. Jag vill yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 6 och 7.

Herr talman! Ett av problemen med att införa regleringar som etableringskontrollen av tandläkare är att man riskerar att bli inlåst i regleringen även långt efter det att motiven till den har upphört att existera. När etableringskontrollen infördes var bakgrunden att den stora tandläkarbristen motiverade en statlig dirigering av de enskilda tandläkarna. Nu finns det inte längre någon brist på tandläkare. Men etableringen lever kvar, trots att det grundläggande motivet bakom dess införande fallit. Sådan är ofta regleringens natur: väl instiftad lever den sitt eget odödliga, och i detta fall onödiga, och ologiska liv. Det finns inga hållbara argument för en reglering. Etableringsreglerna har inte förbättrat den regionala balansen när det gäller tandvårdsresurserna. Det är rimligtvis trevligare för konsumenterna att själva få bestämma vilken tandläkare de vill gå till. Det är inte heller samhällsekonomiskt effektivt med en reglering. Att kostnader skulle hållas nere med en metod som minskar konkurrensen är en ekonomisk teori som återstår att bevisa. Det har tvärtom visats i avhandlingar och utredningar att privata tandläkare bedriver en i vissa avseenden mer effektiv tandvård än man gör inom folktandvården samt att en hel del kringkostnader är lägre i den privata tandvården. Det är därför snarare så att de totala kostnaderna ökar om man fortsätter att bygga ut folktandvården på privattandvårdens bekostnad. En fri etableringsrätt är därför såväl statsfinansiellt motiverad som en självklar rättighet för konsumenterna. På så sätt får man en tandvård som är anpassad till patienternas behov. På så sätt kombineras statens och individens nytta. Etableringskontrollen måste upphävas. Tandvårdsförsäkringen står i dag inför stora problem. Det har i dag inte blivit särskilt mycket billigare för patienterna med tandvård än det var innan försäkringen infördes. Kompensationsnivån har sänkts i flera etapper, både generellt och punktvis. Samtidigt har privattandläkarna genom ständigt eftersläpande taxor utsatts för ett ökat ekonomiskt tryck. Patientandelen av kostnaderna för t.ex. en avtagbar helprotes är i dag tre till fyra gånger högre än vad hela kostnaden för motsvarande protes var innan tandvårdsförsäkringen genomfördes. Många andra vanliga tandvårdsinsatser har haft en liknande kostnadsutveckling, och sammantaget har patientens utgifter för tandvård inte blivit särskilt mycket lägre än de var före tandvårdsförsäkringens tillkomst. Vi närmar oss snabbt ett tillstånd där en del patienter inte längre har råd med en fullgod tandvård. Detta är naturligtvis oacceptabelt. Tandvårdstaxans eftersläpning har medfört en realinkomstsänkning för privattandläkarna år efter år. Nyetablering av privatmottagningar är nu i det närmaste omöjlig, och många äldre företag hotade. Att återställa kompensationsnivån och samtidigt genomföra en nödvändig och kraftig höjning av tandvårdstaxan skulle innebära en betydande utgiftsökning för försäkringen. Man måste därför finna en annan konstruktion för tandvårdsförsäkringen. Möjligheterna att inordna den i sjukvårdsförsäkringen måste utredas. Detta skulle innebära att den enhetliga patientavgiften blir något högre, men i gengäld får människor råd att laga sina tänder. Detta torde vara att föredra. Vi reservanter föreslår därför att regeringen får i uppdrag att genomföra en sådan översyn. På flera punkter har vi i folkpartiet tillsammans med moderaterna reserverat oss till förmån för ökad valfrihet för patienterna. Det gäller t.ex. möjligheter för barn och ungdom att, om de så önskar, kunna få gå till samma tandläkare som familjen i övrigt. Den allmänna tandvårdsförsäkringen är i dag så beskuren att den inte täcker tandvård för patienter under 20 år. Barn och ungdomar under 20 år har alltså ingen valfrihet alls. Vi föreslår därför en utvidgning av tandvårdsförsäkringen till alla ålderskategorier. Folktandvårdens monopol inom institutioner och sjukhus är lika dåligt motiverat. Självfallet borde privatpraktiserande tandläkare kunna få ge tandvård även om patienten är intagen på en av landstingets vårdinrättningar. Sådan samverkan med privatpraktiserande tandläkare bör kunna ske genom vårdavtal mellan landstinget och vederbörande tandläkare. Vi anser slutligen att valmöjligheter och konkurrens är motiverat även inom specialisttandvården. De begränsningar som i dag finns när det gäller specialisttandläkares möjlighet att ansluta sig till tandvårdsförsäkringen måste därför snarast upphöra. Jag vill därmed yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 6 och 7 fogade till socialförsäkringsutskottets betänkande 7 om tandvårdsförsäkringen och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Till detta betänkande har vpk avgivit en reservation om kostnadsfria tandproteser. Om man måste ha tandprotes är det bra om man med jämna mellanrum kan byta ut denna. För de äldre människorna i samhället som har en liten pension är detta en oerhört stor kostnad. Det är inte bara av kostnadsskäl som vi tycker att man skall införa ett system som kan garantera de äldre kostnadsfria tandproteser. Ett annat skäl är att många löper risk att få näringsbrist på grund av att de inte kan äta vilken mat som helst. Dessa människor sorterar nämligen av den anledningen ut näringsriktig mat. Denna motion från vpk är inte ny, utan vpk har väckt den år efter år. Även utskottsmajoritetens skrivning om motionen har samma lydelse år efter år. Utskottets motivering för att avstyrka motionen är kostnadsskäl. Vilka kostnader skulle införandet av ett sådant system medföra? Om man från utskottets sida hade varit intresserad av att lösa detta problem hade man bemött motionens yrkande på ett helt annat sätt. Utskottet motiverar även sitt avstyrkande med att detta förslag om det genomfördes skulle innebära gränsdragningsproblem. Jag förstår inte vad man menar med det. Det verkar som om utskottet inte har läst motionen ordentligt. Vi i vpk har i motionen begärt en utredning med uppgift att undersöka vad ett genomförande av denna reform skulle kosta. Utskottet har alltså i sin motivering inte angett vad genomförandet av denna reform skulle kosta. I motionen anger vi också vilka denna reform skulle gälla, nämligen framför allt de äldre. Det har utskottet inte heller nämnt i motiveringen. Utskottet talar om att ett genomförande av denna reform skulle vara dyrt för samhället. Men om man säger det, måste man ha någon som helst beräkningsgrund. Det skulle vara intressant att få höra om utskottet över huvud taget har försökt få fram sådana uppgifter, och om man har det, varför de inte finns med i utskottets motivering för att avstyrka motionen. Så länge utskottet inte ger en motivering till avstyrkandet av motionen risker utskottet att den kommer att upprepas år efter år. Såvitt jag förstår kommer vpk under den allmäna motionstiden att få upprepa dessa krav för att kunna få en lösning på detta problem eller åtminstone få en godtagbar förklaring till varför utskottet inte är intresserat av att genomföra denna reform. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 4 i detta betänkande.

Herr talman! Riksdagsledamöter! Jag yrkar under mom. 4 bifall till reservation 4 av Margö Ingvardsson och mig. I denna reservation framhålls vikten av kostnadsfria proteser, som i detta fall inte innefattar broar utan det som vi sedan gammalt kallar löständer, dvs. tandersättning som manuellt kan plockas bort av patienten själv. Jag har också svårt att förstå vilka gränsdragningsproblem som detta skulle innebära, men det kan hända att detta kan behöva förtydligas ytterligare. Med tanke på de debatter som kommer att följa senare i dag, bl.a. debatten om det s.k. avgiftsfria året vid sjukhusvård för pensionärer, och många pensionärers oerhört knappa ekonomi, är det för oss en självklarhet att proteser skall vara kostnadsfria. Det är också en hälsofråga. Det är allmänt känt att många ålderspensionärer har en dålig kosthållning. Om de dessutom saknar tänder eller har dåliga proteser är det självfallet svårt för dem att tillgodogöra sig den näring de intar. Kostnadsfria proteser är alltså en angelägen fråga, och det är en jämlikhetsfråga, i synnerhet för de pensionärer som har låga pensioner. ATP-systemet har nämligen byggt in ojämlikheten ända till graven. I reservation 5 under mom. 5 från miljöpartiet om avvikande reaktion för amalgam anges att information bör ges till försäkringskassorna och riksförsäkringsverket om avvikande reaktioner för amalgam, särskilt med tanke på det bemötande många kvicksilverförgiftade fått hos läkare, tandläkare och på försäkringskassorna. Jag yrkar bifall till reservation 5.

Herr talman! Låt mig först konstatera att det svenska folkets tandhälsa mycket påtagligt förbättrats sedan tandvårdsförsäkringens tillkomst. Framför allt är det barnens och ungdomarnas tandstatus som är oändligt mycket bättre. Att landstingen har hela ansvaret för vartenda barn har naturligtvis betytt mycket i det sammanhanget. Den geografiska fördelningen av tandläkare är också betydligt bättre än tidigare. Fler människor än tidigare låter sig behandlas varje år. Men fortfarande är tandvården inte jämlik. Fortfarande har inte målet — en tandvård på lika villkor för hela befolkningen — uppfyllts. Vårt huvudproblem i dag borde alltså vara: Hur kan vi via tandvårdsförsäkringen styra resurserna så att den tredjedel av befolkningen som inte går till tandläkaren varje år kommer dit? Detta gäller framför allt vissa äldre, handikappade, sjuka, människor boende i glesbygd och lågutbildade. Om vi då inte har ytterligare medel att tillföra måste vi inom givna ramar göra det bästa möjliga. I betänkandet har de borgerliga partierna två gemensamma reservationer. Det är också dessa reservationer som tydligast visar våra olika ideologiska grundsyner i denna fråga. I reservation 3 anges att man vill slopa etableringsreglerna. Det påstås att vi i dag har ett stort tandläkaröverskott. Det är inte sant. Sedan säger man helt frankt: ”Etableringsreglerna har inte förbättrat den regionala balansen av tandvårdsresurserna.” Hur centern kan ansluta sig till en sådan skrivning är fullständigt obegripligt för mig. När det gäller den övriga kroppen har centern gjort gemensam sak med socialdemokraterna och ansett att vi måste fördela läkarresurserna rättvist över landet. Det torde vara ganska uppenbart för alla som har sett vårt lands regionalpolitiska problem att vi hade haft en helt annan — och definitivt snävare — spridning av tandläkare om inte denna etableringskontroll hade funnits. Som stockholmare skulle jag säkert kunna välja på ytterligare tandläkare. Men nu har vi faktiskt slagit fast att tandvården skall vara lika för alla i hela landet — och då är det väl självklart att man måste styra resurserna. Sedan sägs det i reservationen att risken för att kostnaderna för tandvården skulle öka vid ett slopande av etableringskontrollen är mycket liten. Det tror jaginte alls. Jag är fullständigt övertygad om att kostnaderna skulle stiga, till priset av att storstadsborna kunde sitta längre i tandläkarstolen och glesbygdsborna skulle få allt längre att resa innan de hittade någon tandläkare. Kostnaderna skulle stiga, och tandvården skulle fördelas än mer ojämlikt. Varför är jag övertygad om det? Jo, all tillgänglig statistik visar detta. I Norrlandslänen, där man har hälften så många tandläkare som i storstäderna, behandlas en lika stor andel av befolkningen. Annan statistik visar att varje patient tillbringar ungefär en timme mer hos tandläkaren i storstäderna. Ändå ligger storstadsområdena med sin höga tandläkartäthet under genomsnittet när det gäller antalet behandlade. Det betyder att där det finns många tandläkare ökar en viss kategori av befolkningen sina tandläkarbesök. Statistiken visar också att det inte är de som har de största tandvårdsbehoven som ökar antalet besök, utan det är andra grupper. Man talar allt oftare om estetisk tandvård. Det är bra. Att vara ful i mun har varit ett stort lidande för många. Det är en stor framgång att man nu kan estetiskt åtgärda t.ex. missfärgade tänder. Men vi måste samtidigt fråga oss om vi med tandvårdsförsäkringen skall medverka till att människor i storstadsområdena skall få ytterligare tillgång till en sådan behandling, medan andra delar av landet får sämre möjlighet till vanlig tandvård. Med detta yrkar jag avslag på reservation 3. Den andra gemensamma reservationen är nr 7 om tandvårdsförsäkringens konstruktion. Den låter lika vacker som den är förförisk. För vad står det? Jo, man säger att man inte har råd att tillföra nya pengar. I stället skall man pröva att inordna tandvårdsförsäkringen i sjukförsäkringen och slå ut kostnaderna. Det skulle alltså bli dyrare att gå till doktorn och billigare att gå till tandläkaren. Det låter bra med samma regler för sjukvård som för tandvård. Men det förutsätter en sak: Att det är exakt samma människor som under livet behöver tandvård och sjukvård lika ofta. Det förutsätter alltså att vi uppnått ett jämlikt samhälle, där sjukvårdsbehov inte är klassbundna. Men så är det ju inte! Vi har fått många exempel på hur klassbundet vårt hälsotillstånd och våra sjukdomar fortfarande är. Det är inte alls samma människor som behöver mycket sjukvård som i dag går till tandläkaren. Det skulle alltså bli en övervältring av kostnader till de sjukaste och handikappade, samtidigt som den som vill snygga till sina tänder, av kanske estetiska skäl, skulle kunna göra det mycket billigare än i dag. Det är alltså de här förslagen till förändring av tandvårdsförsäkringen jag vänder mig emot. Däremot är det viktigt att man inom ramen för den tandvårdsförsäkring vi har försöker att förändra den och göra den mer offensiv. Vi måste nå ut till alla dem som i dag inte går till tandläkaren, bl.a. för att med förebyggande åtgärder motverka stora tandvårdsbehov senare. Det nuvarande systemet är inte lyckat ur den synpunkten, och förändringar behövs. Den frågan arbetar man också med i regeringskansliet. Med detta yrkar jag avslag på reservation 7. Övriga reservationer vill jag i korthet beröra. I reservation 1 vill reservanterna att försäkringen utvidgas till att omfatta också barn och ungdom. Det betyder att landstingen skulle förlora helhetsansvaret för barn och ungdom. Och om det är något som visat på lyckade resultat — och det kan inte bara vara tandkrämen -— är det förebyggande arbete, som landstingen har helhetsanvaret för. Jag yrkar därmed avslag på reservation 1. I reservation 2 vill man inte att folktandvården skall ansvara för sjukhustandvården. Men redan i dag kan landstingen skriva vårdavtal med privattandläkare om de så vill. Jag yrkar därför avslag på reservationen. I reservation 4 föreslår vpk och miljöpartiet kostnadsfria proteser. Jag säger som tidigare att problemet är den höga patientkostnaden totalt för större ingrepp, oavsett om det resulterar i en fast protes eller annat. Problemet är de höga kostnaderna. Jag yrkar avslag på reservationen. I reservation 5 föreslår miljöpartiet att försäkringskassornas personal skall ha mer information om kvicksilverförgiftning. Det har vi naturligtvis ingenting emot, men försäkringskassornas bedömningar görs ju på basis av kunskaper kassorna hämtat från medicinskt utbildade personer. Det är kanske där informationen är viktigast. Den frågan behandlade vi här för en stund sedan. Försäkringskassornas personal har också tillgång till förtroendeläkare och förtroendetandläkare. Självfallet åligger det riksförsäkringsverket att ge sin personal erforderlig utbildning. Jag yrkar därför avslag på den reservationen. Reservation 6 om privattandläkares rätt till specialisttaxa yrkar jag avslag på, eftersom dessa har sådana uppgifter att de också kan medverka till vårdprogram och vara konsulter.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
Herr talman! Jag förstår inte riktigt hur Margareta Persson kan få för sig att tandstatusen skulle bli bättre om tandläkaren är anställd av kommunen än om tandläkaren är privat. Det väsentliga är väl att vi har en bra tandvård för barn och ungdomar. Margareta Persson säger att vi inte har något tandläkaröverskott. Men alla de siffror jag har sett talar om ett tandläkaröverskott, även om det inte är så ofantligt stort. Jag kan inte förstå hur riksdagen kan skära ner tandläkarutbildningen, lägga ner en tandläkarhögskolas utbildning och skära ner med 25 Jo forskningen inom tandvårdsområdet om man tror att vi har tandläkarbrist. Beträffande likartade regler finns det förvisso utsatta grupper som har bekymmer med de höga tandvårdskostnaderna och som man skulle förbättra det väsentligt för om man kunde åstadkomma en harmonisering med sjukvården. Ett lysande exempel på det är de gravida, som har ett klart ökat behov av hjälp från tandvården.
Herr talman! Margareta Persson talade om att etableringskontrollen fortfarande var nödvändig. Jag förstod att det bl.a. beror på att vi fortfarande har tandläkarbrist — om det nu var det Margareta Persson syftade på. Men det kanske inte är helt riktigt. Problemet är att etableringskontrollen har konserverat precis det förhållande som rådde vid tidpunkten för införande av etableringskontrollen. Var finns bevisen för att glesbygden har fått mera tandvård? Kom gärna fram med bevisen för att etableringskontrollen har haft den effekten! Det finns ingen särskild risk för överetablering om man släpper etableringskontrollen, för även privattandläkare — och framför allt privattandläkare — måste få det att gå ihop. De kan inte ha en verksamhet om det inte finns ett tillräckligt patientunderlag. Margareta Persson frågar hur man skall styra resurserna så att den tredjedel av befolkningen som i dag inte går till tandläkaren gör det. Ett mycket enkelt recept är att låta alla välja sin tandläkare själva och låta tandvården bli billigare. Jag tror att det avsevärt skulle öka den andel av befolkningen som går regelbundet till tandläkare. Det finns inga ytterligare medel att tillföra, säger Margareta Persson. Varför inte gå med folkpartiet i vårt krav på en översyn av tandvårdsförsäkringen för att se efter om vi kan ha en annan konstruktion som medför att man hejdar den våldsamma kostnadsutvecklingen, som ju till slut straffar patienter med särskilt krävande tandvårdsproblem? Varför är socialdemokraterna så angelägna om att försvara ett tandvårdssystem som verkligen innebär att vi kommer att hamna i en situation där vi får en klassbunden tandvård och där människor med små resurser får mindre möjlighet att få god och tillfredsställande tandvård?
Herr talman! Jag måste fråga Margareta Persson en sak: Är inte det ett slarvigt avslagsyrkande på vår motion? Margareta Persson talar om att man gör det av kostnadsskäl. Då måste jag fråga: Vad är kostnaden nu, och vilken kostnad skulle det bli? Man kan inte bara säga att vi av kostnadsskäl inte kan gå med på förslaget eller uttrycka oss positivt. Då måste man redovisa vad kostnaderna skulle innebära. Jag accepterar att vi får avslag på vår motion, för det händer ju ganska ofta här. Men jag accepterar inte att vi inte kan få en vettig förklaring — för det kan man inte få med bästa vilja — till avslag på motionen. Har man inget förslag själv skulle man åtminstone kunna vara beredd att utreda vad förslagen kostnadsmässigt skulle innebära.
Herr talman! Först vill jag säga till Bertil Persson att jag reagerade på att det i er reservation står att vi i dag har ett stort tandläkaröverskott. Jag konstaterade att så inte är fallet. Det är väldigt viktigt att vi inte splittrar upp ansvaret för barns och ungdomars tandvård, vilket vi skulle göra om vi lät tandvårdsförsäkringen även gälla dessa grupper. Det är viktigt med det samlade ansvaret. Det visar ju också de positiva resultat som det har fått. Det verkar som om Maria Leissner inte hörde på min förklaring till varför vi i dag behöver etableringsregler. Jag hänvisade inte alls till tandläkarbrist. Däremot tog jag upp de exempel som finns på att man kan få människor att gå till tandläkaren trots att behovet inte är så stort. För många låter det konstigt —- de många som lever kvar i den gamla känslan av att det var förskräckligt att gå till skoltandläkaren. De tror att ingen kan sätta sig hos en tandläkare frivilligt. Men statistiken visar att många människor inte reagerar så. I storstadsområdena finns det bevisligen många människor som går ofta till tandläkaren och har längre behandlingstider, utan att det direkt kan påvisas att det är de grupper som bäst behöver tandvård. Om vi släppte etableringen fri finns det risk för att vi skulle få ett ytterligare sug mot storstadsområdena och en utarmning av andra delar av landet. Maria Leissner säger hurtfriskt att det bästa är om människorna väljer själva. Ja, det kan man göra om man bor i ett område med många tandläkare. Men hur bär man sig åt att välja själv om det inte finns någon tandläkare att välja? Det har jag mycket svårt att förstå. Maria Leissner sade som argument att det blir billigare om vi ökar privattandvården. Men det är inte riktigt så. Det visar sig att bruttokostnaden per vuxen behandlad är högre i privattandvården därför att man gör fler ingrepp. Sedan till Karl-Erik Persson: Det stora problemet är att tandvårdsförsäkringen inte täcker de stora kostnader som det blir för många grupper. Det är problemet. Det gäller att hitta ett system som bättre ersätter patienterna för deras kostnader. Varför man skulle skilja ut just avtagbara proteser och säga att de skall vara kostnadsfria har jag svårt att förstå, bl.a. mot bakgrund av att vi då skulle kunna få en negativ styrning. Då skulle det alltså vara billigare att få en avtagbar protes än någonting annat, och det tror jag inte vore särskilt lyckligt. Problemet är att vi måste få ned kostnaderna för patienterna. Då kan vi inte göra som de borgerliga partierna föreslår — övervältra kostnaderna på de sjuka.
Herr talman! Beträffande kostnaderna finns det statistik som visar att det är billigare i offentlig tandvård, och precis lika många utredningar visar att det är billigare i den privata tandvården. Jag tror att det kan vara ungefär hugget som stucket. Men då skall man ha i minnet att valfriheten är ett viktigt begrepp, ett begrepp att slå vakt om. Möjligheten att välja tandläkare är viktig för många människor. Jag fick inget svar i fråga om det underliga förhållandet att beträffande läkare skall allmänläkarvården vara offentlig, men beträffande tandläkare är det specialistvården som skall vara offentlig. Jag menar att offentlig vård och privat vård skall ses som en gemensam resurs. Jag kan inte förstå varför privatvården, som är den dominerande och stora tandvården, inte skall få lov att ha ett komplett utbud, genom att man medger rimliga förhållanden för specialisttandläkarna. Det var skönt att få höra att Margareta Persson medger att vi har ett tandläkaröverskott. Om vi har det, då har vi också köparens marknad. Då behöver man, såvitt jag förstår, inte hålla på gammaldags regleringar som infördes när vi hade tandläkarbrist.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt Margareta Perssons beräkningar beträffande kostnad för tandvård hos privata tandläkare jämfört med folktandvården. Faktum är att totalkostnaden per timme är nästan 50 96 högre inom folktandvården än inom privattandvården. Det har visats i en doktorsavhandling förra året, där man kom fram till att totalkostnaden per timme är 266 kr. i privatvården, jämfört med 389 kr. i folktandvården. Skulle dessa siffror vara så helt felaktiga, när skillnaden är så klar? Också från andra undersökningar vet vi att privattandvården är mer kostnadsmedveten och på olika sätt har lyckats hålla kostnaderna nere. Om inte annat är det ett slöseri med resurser att planmässigt försöka tvinga in privattandvården i ett allt mindre hörn. Var finns, Margareta Persson, bevisen för att glesbygden har gynnats genom en etableringskontroll? Var finns bevisen för att glesbygden har fått bättre tandvård sedan etableringskontrollen infördes? Detta återkom inte Margareta Persson till, och det tar jag som intäkt för att det inte finns några sådana bevis. Till sist: Tänderna tillhör också kroppen. Varför skall insättandet av t.ex. en knäprotes vara i det närmaste gratis för patienten, medan insättandet av en protes i munnen kostar flera tusen kronor? Var finns jämlikheten i det systemet? Varför har socialdemokraterna ett sådant motstånd mot ens en översyn i fråga om detta missförhållande?
Herr talman! Vi är överens om att tandstatusen har blivit bättre. Därför tror jag inte att kostnaderna skulle bli så oerhört stora, som Margareta Persson gjorde gällande, om man införde ett system med kostnadsfria tandproteser. Vi borde åtminstone kunna vara överens om att utreda den här frågan, så att vi har en överblick över vilka kostnader det blir. Kanske kan det bli så nästa år. Jag tror att vi även fortsättningsvis kommer att lägga fram motioner om kostnadsfria tandproteser, åtminstone tills vi får en ordentlig motivering till varför det inte skall vara kostnadsfria tandproteser. Vi kommer alldeles säkert igen!
Herr talman! Beträffande valfriheten: Fortfarande — och förmodligen under överskådlig framtid — behandlas de flesta privat. Därför har vi också den valfrihet som Bertil Persson efterlyste. Maria Leissner säger att privattandvården trängs in i ett allt mindre hörn. Jag förstår inte det, med tanke på att det inte är färre som har behandlats privat sedan tandvårdsförsäkringen infördes. Maria Leissner undrar var bevisen finns. De finns i verkligheten, genom att det nu finns tandläkare i hela vårt land, vilket det inte gjorde på samma sätt i mitten av 70-talet. Det vore märkvärdigt om inte de regionalpolitiska problem som vi har i vårt land skulle gälla även tandläkare, om inte det sug mot storstadsområdena som vi haft under senare år skulle gälla även dem. I de områdena skulle det också finnas möjligheter att få patienter. Därmed skulle kostnaderna stiga för tandvårdsförsäkringen, utan att alla de grupper som i dag står utanför skulle få det bättre. Det är här huvudproblemet ligger: Hur kan vi göra tandvårdsförsäkringen bättre med en mer uppsökande verksamhet, så att vi når alla dem som i dag inte nås? Kunde vi sedan tillföra systemet mer pengar, så att vi kunde sänka patientkostnaden vore det naturligtvis bra, men de medlen förfogar vi inte över i dag.
Herr talman! Jag kan fortfarande inte förstå hur man skall kunna åstadkomma valfrihet i fråga om möjligheterna att gå till en specialisttandläkare, när man med alla medel slår undan benen för de privata specialisttandläkarna.